Herr talman! Rolf Nilson tog upp en fråga jag berörde i mitt inledningsanförande om OECD statistiken. Det är alldeles riktigt att Sverige som industrination har börjat hamna utanför statistiken. Därför är det viktigt att vi återupprättar Sverige som industrination. Men jag vill inte att det förtar det samhälle som jag också vill skall växa fram kring tjänstesektorn, informationsteknologin osv. Men oavsett vad vi kommer att arbeta med i framtiden vet jag att vi kommer att behöva energi. Jag pekade i mitt inledningsanförande på att vi har sedan länge en balans på den energi som används i Sverige. Den har varit konstant trots industriuppgångar, industrinedgångar, större bostadsytor och lokalytor. Vi skall ändå ha energi i framtiden. Det är viktigt att vi har säker energi och att vi har tillgång till energi. Vi måste alltså ha långsiktiga fasta spelregler kring hur vi skall hantera energin. Det är mot den bakgrunden som vi år 1990 diskuterade med de borgerliga partierna om att hitta lösningar som gjorde att det var möjligt att ta fram ekonomiska och miljömässiga alternativ. År 1991 fattades därför ett beslut. Efter år 1991 har vi inte haft regeringsansvaret. Det är bara att beklaga att de som har haft regeringsansvaret inte har fullföljt den ambition som fanns. Vi kan råda bot på det i samband med höstens val. Jag utgår från att vi med kraft kommer att driva frågorna för att ersätta och ta kärnkraftsverk ur drift i en sådan takt som gör det möjligt att industrin och alla andra vet vilka fasta spelregler som gäller.
Herr talman! Jag kan instämma i att det är önskvärt att Sverige utvecklas som industrination. Men det farliga med Birgitta Johanssons resonemang och Socialdemokraternas agerande i denna fråga är att de håller liv i illusionen att svensk basindustri skall kunna leva vidare med extremt låga elpriser och en fri tillgång på el. Även om kärnkraften kommer att finnas kvar ett tag framöver, kommer denna situation inte att hålla om svensk energisektor utsätts för internationell konkurrens. Då blir det en prisutjämning eftersom priserna i vår omvärld ligger bra mycket högre än de vi har här. Jag tycker att det är bättre att lugnt, sansat och i ordnade former vänja sig och ställa om produktionen för att möta de nya villkoren. Birgitta Johansson talar om energi i allmänhet. Jag tycker att man måste särbehandla kärnkraften. Det är fråga om el, och det är fråga om hälften av vår elkonsumtion -- kanske en fjärdedel av den totala konsumtionen av energi. Vi vet i dag ungefär vad som kan ersättas. Vi vet att det finns en marginal, eftersom det finns ett överskott motsvarande produktionen från två kärnkraftverk. Vi vet att det finns en potential för effektivisering och besparing. Vi vet att biobränsle är ett mycket lovande material. Det finns anläggningar, och med en skjuts in på marknaden kan vi förutse en snabb utveckling av tekniken. Vi vet att vind kommer att ge ett litet, men dock värdefullt, bidrag till elförsörjning. Vidare finns det en del andra saker som kommer litet längre fram. Det fanns bra saker i energiöverenskommelsen. Men jag vet inte om den lever fortfarande eller har dött. NUTEK, som har expertisen, skulle regelbundet redovisa utvecklingen. Sedan skulle politiker föreslå åtgärder för att gå vidare. Nu får åtminstone jag intrycket att Socialdemokraterna vill lyfta undan frågorna från NUTEK och lägga dem på en kommission, visserligen med en uppsättning sakkunniga men utan den tradition och ram som NUTEK innebär.
Herr talman! NUTEC är ett organ som vi socialdemokrater har slagit vakt om vid upprepade tillfällen under den period som vi har haft en borgerlig regering. Jag tycker att det är viktigt att NUTEC även i framtiden har till uppgift att samla in nya rön kring energin. Rolf L Nilson sade att vi har en märklig syn på industrin och basnäringen. Men jag tror att det är viktigt att basindustrin och dess delar står för en stor export så att vårt samhälle kan bli ännu bättre, förutsatt att vi får balans i vår ekonomi. Men som jag påpekade i mitt inledningsanförande är det viktigt att man kan sälja högförädlade varor, och det är på den nivån som vi behöver energi. Men oavsett hur vi räknar -- elen ligger t.ex. på 140 TWh, varav hälften kommer från kärnkraftverken -- så skall den energin ersättas. Det kommer att kosta pengar, och någon gång måste vi bestämma oss för hur vi skall agera vad gäller dessa pengar genom olika insatser, uppoffringar och långsiktiga politiska beslut. Därför välkomnar jag en energikommission.
Herr talman! I basen har vi 50 % av eltillgången i form av billig vattenkraft, Birgitta Johansson. Den kommer att finnas kvar, och den kommer rimligtvis att serva basindustrin i första hand, om vi gör bedömningen att de industrierna utgör de mest angelägna ''kunderna''. Men genom att lägga över frågan på seriöst jobbande kommissioner gör man enligt min bedömning en tidsförlust. Det börjar bli knappt om tid. Vi har ett avvecklingsdatum satt till 2010 och tolv reaktorer. Vi har alltså 15 år på oss, vilket innebär att vi i genomsnitt behöver plocka ut en reaktor om året för att klara av den avvecklingen. Jag vill ha en ordnad avveckling. Jag tror att alla vill det. Att då tappa ett par år, även om det är genom konstruktivt utredningsarbete, blir en tung börda att bära. Det kommer blåsa under argumenten för att det inte går att hålla tidpunkten 2010. Jag skulle kunna stå ut med det om vi hade startat avvecklingen och hade en lagstiftning som garanterade avveckling. Då skulle jag kunna stå ut med 2012 eller 2015. Men i stället ifrågasätts hela projektet. Det befinner sig ständigt under attack. Starka, mäktiga och kortsynta krafter vill ifrågasätta beslutet om avveckling. Vi kan hamna i en situation där vi tvingas avveckla utan att ha resurser, och jag vill inte hamna i en sådan situation utan att ha bra på fötterna. Det finns faktiskt något nytt i rapporteringen i budgetpropositionen, vilket jag kanske borde ha tagit upp i mitt anförande. Det är att man börjar ifrågasätta kärnkraftens tillförlitlighet, dvs. kärnkraftverkens förmåga att på ett säkert sätt leverera el. Regeringen sätter ett frågetecken för detta. Har vi sett ett trendbrott? Kärnkraftverken har levererat el väldigt bra fram tills nu, men sedan sommaren 1992 har vi inte någon gång haft samtliga aggregat i gång. Nu står ett par stycken stilla. Jag vet inte om Barsebäcksaggregaten nu är på eller av. Det är ungefär som med Enköpingståget: ibland står det och ibland går det.
Herr talman! Jag vill börja med att invända mot Rolf L Nilsons beskrivning av den förtröstan som människor skulle ha på Socialdemokraternas engagemang i denna fråga och hans beskrivning av den betydelse detta skulle ha. Jag erinrar mig den beskrivning som Tage Danielsson, som ju dog alldeles för tidigt, gjorde av Socialdemokraternas hantering av folkomröstningen då. Han pekade mycket riktigt på en formidabel uppvisning i folkförakt från deras sida.
Herr talman! Jag har svårt att se att Rolf Nilsons nya karakteristik av det engagemanget är berättigad. En annan fråga är Centerns roll i regeringsarbetet jämfört med vårt agerande i kärnkraftsfrågan, som det gäller här. Rolf Nilson vet att vi på olika sätt försöker att i regeringen driva våra synpunkter med kraft, bl.a. i miljö och energifrågorna. Det kom ju till uttryck i hanteringen av det som kallas Dennispaketet, Öresundsbron och naturligtvis också kärnkraften. Vi hymlar inte med att det finns delade meningar i regeringen i den här frågan. Men självfallet har Centerns företrädare i regeringen fört en energidiskussion, även om det naturligtvis inte i alla delar har blivit offentligt. När våra tunga krav och viktiga synpunkter inte når fram regeringsvägen kan naturligtvis ett agerande i riksdagen eller folkomröstning i olika frågor vara ett sätt att slita den typ av tvister där partier som samarbetar på olika sätt har uppfattningar som går på tvärs med varandra. Den vägen har vi alltså valt. Det är inte onaturligt att det sker mot slutet av en mandatperiod, när alla andra vägar och sätt att agera har prövats. Nu har vi en situation då vi vill att riksdagen skall pröva denna fråga och ta ställning. Vi vill göra vad vi kan. Sedan är ansvaret riksdagens.
Herr talman! Om Centern, Vänsterpartiet och kds skulle besluta om kärnkraftsavvecklingen tror jag att vi skulle kunna hantera det. Men jag är tillräckligt mycket av politisk realist och jag har följt frågan så länge att min bedömning är att Socialdemokraterna är centrala. Men kan säga att de hela tiden har satt dagordningen för hur frågan skall hanteras. Jag ser mycket positivt på det miljöengagemang som finns inom stora delar av socialdemokratin, och jag vill gärna att det får större genomslag i deras politik. Nu kom jag in på sidospåret igen, men jag var tvungen att kommentera detta.

Om jag har förstått det rätt har ni fått tillåtelse av era kamrater att frondera i denna fråga.
Herr talman! Till att börja med kan jag konstatera att Rolf Nilson ger en vrångbild av benutdelningen i regeringen. Det går kanske ändå inte riktigt till på det sättet. Jag vågar tydligen av praktiska skäl, herr talman, inte kommentera vissa delar av det som Rolf Nilson sade i sin replik alldeles nyss. Jag får inskränka mig till att säga att det är klart att vi gärna prövade andra vägar. Inte sant? Det tog sig bl.a. uttryck i näringsutskottets bedömning för några år sedan, nämligen att det som riksdagen sade i dessa frågor var att betrakta som lag. Det är därefter som de direkta uttalandena från kraftindustrins aktörer -- inte minst de som Rolf L Nilson nämnde tidigare -- och de mest markanta uttalandena från andra partiers företrädare har förekommit. Närmast med förakt har man sagt att man inte bryr sig om detta förrän det finns en lagstiftning. Jag instämmer gärna i Rolf L Nilsons resonemang i den delen, dvs. att aktörerna nu har klargjort detta, att de längtar efter en lagstiftning. Svaret till dem bör då bli: Be om en lagstiftning! Det vore närmast obegripligt om riksdagen inte skulle vilja tillmötesgå deras begäran.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten eller blåsa upp motsättningar mellan mig och Lennart Daléus som inte finns bara för att få tillfälle att debattera. Synen på socialdemokratin kan vi ta upp utanför kammaren.

Herr talman! För oss kristdemokrater är detta en stor och viktig dag. En bred majoritet har ställt sig bakom vårt krav på en energikommission. Mindre glädjande är att vi inte lyckats få majoritet för att förbjuda kärnkraft efter år 2010. Jag vill därför redan här yrka bifall till reservation 1. I övrigt ställer jag mig bakom utskottsmajoritetens skrivning. Energipolitiken tillhör de frågor som engagerat oss inom kds under många år, även om vi för den breda allmänheten är mest kända för s.k. mjuka frågor, som familjepolitik, vård och omsorg, etik i samhällslivet m.m. Vi kunde för snart en vecka sedan glädja oss åt en stor framgång -- efter många års träget arbete -- när vårdnadsbidraget godkändes av riksdagen. Det betänkande vi nu behandlar innehåller, som redan nämnts, förslag om ett tillkännagivande, där regeringen uppmanas att snarast tillsätta en parlamentarisk energikommission. Det är en mycket stor och viktig framgång för oss kristdemokrater. Det är ingen väl bevarad hemlighet att kds i regeringsarbetet inte lyckats övertyga övriga regeringspartier om behovet av en energikommission. Den saken har diskuterats i olika fora. Det kan inte vara särskilt anmärkningsvärt att här nämna att vi inte inom regeringskretsen lyckades nå enighet kring tillsättandet av en engergikommission. Det var också därför vi bestämde oss för att lyfta frågan till riksdagen. Det är helt i linje med andan i energiöverenskommelsen att se till att en konstruktiv och långsiktig energipolitik får vila på en blocköverskridande majoritet. För den investeringstunga energiproduktionen och den energiberoende industrin är en långsiktig energipolitik viktig. När vi skrev vår energipolitiska motion, och begärde att riksdagen skulle besluta om en parlamentarisk energikommission, var vi medvetna om att även Socialdemokraterna hade samma önskemål. Socialdemokraternas främsta motiv till att kräva en energikommission hade möjligen mera med turerna kring elmarknadslagstiftningen att göra. Det finns ändå inom socialdemokratin -- även om bilden är splittrad -- en vilja att hitta en framkomlig väg till omställning av energisystemet. I långa stycken är jag överens med Birgitta Johansson m.fl. om vikten av stabil energiförsörjning för svensk industri. Vår motion var en utsträckt hand, och den togs av alla när man insåg att vi menade konstruktivt allvar och att vi var beredda att göra gemensam sak med Socialdemokraterna om det här kravet. Energifrågorna måste lyftas över blockpolitiken om vi skall ha en chans att i alla händelser ta några viktiga steg i rätt riktning. Med rätt riktning menar jag att energipolitiken skall inriktas på kärnkraftsavveckling och omställning till förnybara energislag. På sidan 15 i betänkandet visas siffror på energioch elproduktionens utveckling i Sverige från 1970 och framåt. Siffrorna återspeglar ett känt faktum, nämligen att den förda politiken har lett till att elkonsumtionen drivits upp. Utbyggnaden av kärnkraften och den mycket stora satsningen på eluppvärmda hus under 1970-talet går hand i hand. Nu tänker säkert vän av ordning, att om elproduktionen inte ökat i denna omfattning skulle olje och kolanvändningen ha ökat i stället. Det antagandet förutsätter att inga satsningar alls i det läget skulle ha gjorts på alternativa energikällor. Vi vet trots allt att vi har en mycket stor potential enbart inom biobränslesektorn. Den motsvarar ca 200 TWh. Det är en energikälla som klarar koldioxidmålet. Utöver detta finns en stor mängd andra betydande möjligheter, som har fått stå tillbaka under den här tiden då det har förts en felaktig energipolitik. Det är ställt utom allt tvivel att det vägval som skedde under 1970-talet har lett till att vi nu under en lång följd av år har en energibalans och en mix av energislag som försvårat omställning till förnybar och miljö och människovänlig energi. Kds engagerade sig under 1970-talet i kampen emot kärnkraften och för satsningar på förnybar energi. Vi kan i dag konstatera att 1980-talet är något av ett förlorat årtionde i fråga om omställningen av energisystemet. Det stora elöverskottet har medverkat till ett slags energins moment 22. Det har funnits en hel del idéer och innovationer, men incitamenten för utveckling och marknadsföring av nya tekniker och innovationer har inte varit tillräckligt starka. Herr talman! Kds anslöt sig till energiöverenskommelsen 1991. Vi kunde naturligtvis inte blunda för det försummade 80 talet, och vi ville tro att en balanserad omställning nu skulle påbörjas. Nu visar det sig allteftersom tiden går att så inte blev fallet. Det kan vi inte stillatigande acceptera. Under det senaste året har jag känt en växande otålighet i fråga om energipolitiken. Behovet av brett samförstånd med blocköverskridande beslut är stort, för att inte säga akut. Den energikommission som skall tillsättas har en hel del att ta tag i. Den får inte bli ett slags utredning i raden av utredningar. Riksdagen måste slå vakt om sin trovärdighet, och de tankar och idéer som finns måste få en seriös prövning inom ramen för kommissionens arbete. Kommissionen blir ett test på partiernas förmåga att förutsättningslöst våga pröva tankar och förslag som man i den politiska debatten inte vågat eller kunnat samtala om. Vi kristdemokrater förutsätter att balansprincipen kommer att få en seriös prövning i kommissionens arbete. Inom EU pågår ett arbete med att ta fram EG-direktiv för balansprincipen. Det finns gott om erfarenheter att hämta från USA beträffande tillämpningen av balansprincipen. Modifierade förslag finns i England, Danmark och Norge. Vi har förslag i den riktningen som måste få en grundlig genomlysning. Om inte sådana analyser genomförs kommer arbetet att visa sig vara en politiskt-taktisk kuliss, som enbart drar ner förtroendet för politiken. Vi måste tillsammans se till att så inte sker. Vi har i vår reservation påpekat vikten av en lag om förbud mot kärnkraft efter år 2010. Detta har diskuterats i de tidigare replikskiftena. Jag vill påstå, att om vi skulle fatta beslut om denna förbudslag undanröjer det inte behovet av en energikommission -- tvärtom. Då finns det ännu fler och starkare motiv för att ta tag i de här frågorna i en kommission. Det är beklagligt att det inte visat sig vara möjligt att samla riksdagen kring ett sådant beslut. Vi hör ofta att företrädare för olika partier pekar på Californiens stränga lagstiftning i fråga om utsläpp som exempel på offensiv politik, som genom omvandlingstryck driver utvecklingen i önskad riktning. Jag har hört många positiva ord om denna framsynta lagstiftning från olika partiers företrädare. Var finns beundrarna av den offensiven när vi diskuterar kärnkraften och behovet av en liknande lagstiftning, av att liknande principer tillämpas i Sverige? Riksdagen har redan tappat en hel del trovärdighet i fråga om viljan att verkligen avveckla kärnkraften genom att avvisa det krav som vi framför i vår reservation. Jag utgår från att kravet på förbudslag och dess motiv ändå kommer att diskuteras i kommissionen. Jag har i ett särskilt yttrande signalerat vår vilja till samlande lösningar, bl.a. i det sista stycket. Om vi skall komma framåt måste vi alla vara beredda att ge och ta i det här arbetet. Jag vill tolka dagens debatt positivt. Som jag uppfattar läget finns det trots allt fortfarande en majoritet i riksdagen som på ett eller annat sätt vill avveckla kärnkraften. Birgitta Dahl har i samarbete med systerpartiers representanter uttalat sig i den riktningen alldeles nyligen. Jag vill tro att socialdemokraterna vill avveckla kärnkraften, eller skall signalerna tolkas annorlunda? Jag vill tro att Birgitta Johansson kommer att göra gemensam sak med de andra miljövännerna inom Socialdemokraterna för att kunna påverka partiets agerande i rätt riktning. Herr talman! Kommissionen har ett stort antal frågor att ta ställning till, även om inte alla nämns i det betänkande som vi nu behandlar och i betänkandet som behandlar avregleringen av elmarknaden. Energihushållning och alternativ, förnybar energi skall kunna ersätta kärnkraften, men det krävs att vi söker lösningar som i hög grad bygger på marknadsekonomiska mekanismer. Politikers hantering av de här frågorna visar viss nervositet och misstro mot den kreativitet som finns utanför politiken, om den kreativiteten släpps loss och utsätts för ett omvandlingstryck. Effektiv energianvändning är billigare än nya kraftverk. Det är bl.a. den tanke som ligger till grund när man söker att upprätta balansprincipen. Kds har förslag till en dynamisk energiskatt, en skatt som är avhängig energiförbrukningen och uppsatta sparmål. Lägre energiförbrukning under sparmålet ger lägre energiskatt och bättre lönsamhet och vice versa. Ett sådant system gör det lönsamt att spara el utan att det driver upp marknadspriset på el. Försäkringsfrågan -- ändringar i ansvarighetsförsäkringen -- har också betydelse som ett effektivt ekonomiskt styrmedel. Den måste diskuteras i kommissionen. Kärnkraftens risker måste värderas mer kommersiellt på försäkringsmarknaden. Atomansvarighetslagens tak för ansvar vid en olycka bör höjas från dagens symboliska 1,2 miljarder kronor till en väsentligt högre nivå. Om kärnkraften är så säker som vissa vill framhålla behöver man inte vara rädd för effekterna av ett sådant beslut. Tyskland ligger före oss i det här avseendet. Naturligtvis krävs det också medvetna människor för att vi skall få en medveten, miljöinriktad energipolitik. Herr talman! Till sist en glimt från en träff som näringsutskottet hade med en stor delegation med representanter från den politiska ledningen och företagsrepresentanter från Seattleområdet i staten Fyra kärnkraftverk står där halvbyggda. Man talade om för oss att de troligen inte kommer att bli färdigbyggda, bl.a. på grund av den folkliga opinionen mot kärnkraft och de alltför höga kostnaderna. Det är tråkigt att inte Ny demokratis representant är här och lyssnar. Det skulle ha varit intressant att få höra hans kommentar.

Herr talman! Det är valår på nytt. Partierna tar upp olika specialfrågor för att ''positionera in'' sig inför valet i september. Många av oss känner varandra väldigt väl och har debatterat kärnkraft och energifrågor i många omgångar under årens lopp. Om jag inte visste att Birgitta Johansson var en så sann och röd socialdemokrat skulle jag, om jag slöt ögonen, kunna tänka mig att hon var en sann moderat, åtminstone utifrån det anförande hon höll inledningsvis. Hon talade om behovet av återindustrialisering. Det är vi helt överens om. Oberoende av om Socialdemokraterna kommer i regeringsställning eller inte -- men jag hoppas att de får vara kvar i opposition -- kan vi gemensamt arbeta för en återindustrialisering av Sverige. Det är nödvändigt. Bengt Dalström gav uttryck för uppfattningar som i hög grad stämmer överens med de grundläggande moderata värderingarna när det gäller energipolitiken och kärnkraften. Centerns representant Lennart Daléus ägnade sig huvudsakligen åt kärnkraften i sitt inlägg. Roland Lében och Rolf L Nilson, från kds respektive vänsterpartiet, har uttryckt ungefär liknande uppfattningar. Det är bara att konstatera att 1991 års energiöverenskommelse har torpederats. Centern och Lennart Daléus har med sin motion brutit det avtal som man kom överens om 1991. Det avspeglar sig också i den besvikelse som Socialdemokraterna har redovisat, dels av Birgitta Johansson, dels i det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. På nytt hör vi de gamla argumenten från tidigt 1980 tal vädras. Det är precis som om utvecklingen och tiden har stått stilla. Det är ganska märkligt. Inte minst vi politiker måste bejaka det nya om vi vill bejaka framtiden. Därför är det så tragiskt att Daléus, som tjänade sina sporrar på kärnkraften under 1979 och 1980, låser sig vid 1980. Det är litet patetiskt att lyssna på honom och hans synpunkter och argument. Den här relativt unge mannen med en lång rad av förtjänster och kvaliteter och med humor, borde inte förödas på kärnkraftens altare. I sitt inlägg talade han inte om industrins roll och betydelse. Han talade inte någonting om alternativen. Han påstår att kärnkraften är bevisat farlig. Det kan vi diskutera. Det finns annat som är mycket farligare. Daléus funderar inte över de 600 000 arbetslösa som i dag behöver ett arbete, gärna ett industrijobb. Varifrån skall vi få jobben om vi får brist på el och höga elpriser? Skall alla arbetslösa ut i skogen och hugga ved? Är det därifrån, Roland Lében, som vi skall få 200 TWh biobränsle? Skall vi använda skogen för att producera el eller exportera högförädlat papper till den europeiska kontinenten? Daléus tog upp politisk verklighet och verklig verklighet. Jag är övertygad om att Lennart Daléus står för den politiska verkligheten -- tvister i stället för strävan efter överenskommelser och ståndaktighet när det gäller träffade avtal. Det är vi som står för den verkliga verkligheten. Rolf L Nilson har en betydligt mer intellektuell och ödmjuk inställning till kärnkraften. Det är värt att notera att han i ett av sina inlägg ändå inte är helt fastlåst vid 2010, utan även kan tänka sig 2012 och 2014 som tidpunkt för avvecklingen. Från moderat sida diskuterar vi inga årtal. För oss är säkerheten avgörande. Om avvecklingen blir före eller efter 2010 är helt ointressant. Utvecklingen står inte stilla. Hemmen och kontoren i den industrialiserade världen är i dag utrustade med ett stort antal elektriska maskiner. Vi har flera TV-apparater. Vi har en lång rad av hushållsmaskiner och datorer som vi upplever som oumbärliga. Tekninken går framåt. Det kommer nya material och nya mät och registreringstekniker. Det kommer helt enkelt en ny kunskap och en ny teknik. Världen i dag, Lennart Daléus, är en helt annan än den för 14--15 år sedan då Centern så otaktiskt och olyckligt lade fast sin principiella inställning till kärnkraften. Men av förändringarna sedan 1980 finns det ingenting varken i Lennart Daléus eller i Roland Lébens anförande. De är fixerade vid gamla nattståndna principer som i dag har mycket liten relevans. Det är nästan så att de missunnar konsumenterna billig el för olika typer av intressanta elutrustningar. De förutsättningar som jag tycker skall vara bärande för vår inställning till energifrågorna och kärnkraften är för det första att den tekniska utvecklingen är positiv och leder till ökad välfärd och ett mänskligare liv. För det andra skapar en ökad produktion av el inriktad på allt mindre av fossila bränslen som kol, olja och naturgas stora miljövärden och frigör oss från växthuseffekter, försurning av mark och vatten samt bidrar till en renare luft. För det tredje löser inte Sverige sina ekonomiska problem på vare sig kort eller lång sikt utan en god tillgång på billig el. Lennart Daléus, Roland Lében och Rolf L Nilson står för det motsatta. De tror inte på teknikens möjligheter och inser inte hur uppenbart deras politik leder till sämre miljö och mindre välstånd. De förtränger i sitt envetna motstånd mot kärnkraft alla de nödvändiga åtgärder som måste vidtas för att komma till rätta med Sveriges ekonomiska problem. För de här herrarna är det viktigare att stänga några av världens allra säkraste reaktorer som just finns i Sverige och utsätta den svenska befolkningen för svåra ekonomiska problem. Hur skall vi kunna ge alla de arbetslösa arbete? Hur skall vi kunna erbjuda våra ungdomar konkurrenskraftiga lösningar och intressanta karriärer i Sverige om vi avvecklar kärnkraften? Hur skall vi kunna restaurera vår industri, tillhandahålla nödvändigt riskkapital, få i gång våra investeringar om vi bestämmer oss för att avveckla kärnkraften, som ger oss hälften av den el vi till konkurrenskraftiga priser kan erbjuda våra hushåll och våra energiintensiva skogs-, metall och gruvföretag? Det Sverige behöver är en industri för att få ekonomin i balans igen och öka sysselsättningen. Det är därför det är så viktigt att vi värnar den konkurrensfördel som vår ekonomiskt fördelaktiga elproduktion med vattenkraft och kärnkraft ger industrin. Låt oss utnyttja denna fördel och inte öka osäkerheten om den framtida elförsörjningen genom politiska beslut om avveckling av kärnkraften på andra grunder än säkerhet, ekonomi och miljö -- säkerhet och miljö alldeles speciellt understruket. Vi skall inte i Sverige släppa ifrån oss förädlingen av våra råvaror. Det är konsekvensen av Centerns, Vänsterpartiets och kds resonemang. Sverige måste också vara ett attraktivt land att investera i för utländskt näringsliv. Därför skall vi behålla våra konkurrenskraftiga priser på elenergin, och där är kärnkraften en av förutsättningarna. 1992 svarade skogsindustrin, den kemiska industrin, järn-, stål och metallverken samt verkstadsindustrin för 62 % av industrins samlade produktionsvärde. Enligt NUTEK kommer den här andelen att öka till 70 % bara några få år in på nästa sekel. Hur skall vi kunna klara den delen och de behoven med en avvecklingsplan för kärnkraften? Vi ser den omfattande prospektering som har kommit i gång genom att vi under de här tre åren har minskat det statliga inflytandet när det gäller möjligheten att exploatera och öppna nya gruvor. Här kan just priset på el vara avgörande för om verksamhet skall dras i gång eller inte. Utan överdrift är betydande delar av svensk gruvindustris framtid avhängigt ett lågt elpris. Har vi råd att låta våra naturtillgångar vara outnyttjade? Har vi råd att ödelägga vår industri och vår framtid genom att avveckla vår kärnkraft, som uppfyller säkerhetskraven? Vi har inget elöverskott, som Lennart Daléus vill hävda. NUTEK:s senaste prognos visar att vi vid hög tillväxt i ekonomin -- det är vad vi alla önskar oss, den är nödvändig för att skapa arbete och låta oss amortera av vår stora statsskuld -- redan om tio år är tvingade att producera ytterligare 10 TWh utöver de som våra tolv reaktorer och vår vattenkraft producerar. Hur tänker Lennart Daléus som Centerns energiexpert klara det? Vad är det för teknik han tänker sig? Skall vi elda upp vår skog? Skall vi importera kol och naturgas? Varifrån får vi pengar att betala de räkningarna med? Skall vi importera el från kontinenten som kommer från kärnkraften där? Är det vattenkraften som vi skall bygga ut? Skall vi förstöra vår miljö? Koldioxidutsläppen från elproduktionen, som 1970 uppgick till 10 miljoner ton, är tack vare kärnkraften nu nere i ungefär 1,5-- 2 miljoner ton. Det är lika fina siffror när det gäller kväveoxiderna. Det är lika fint när det gäller övriga värden. Inser inte Centern, kds och Vänsterpartiet att ni har fel? Ni gick fel redan från början och åstadkommer bara mer skada genom att inte ompröva er energipolitik. Låt oss betrakta kärnkraften i dag. Vi har mer än reaktorer att luta oss emot. Flera anläggningar har stängts. De grafitbaserade i östra Tyskland har stängts tack vare att Tyskland enades. Sverige har fått ta på sig att hjälpa Ignalina. Tjernobyls reaktorer kommer att ersättas med något annat. Arbetet går vidare. Runt om i världen byggs ny kärnkraft. Hur skulle världen se ut om Sydostasiens industriella expansion -- Japan, Taiwan, Sydkorea, Hongkong -- hade varit baserad på kol och olja? Jag tycker att Sydkraft på ett förtjänstfullt sätt har tagit initiativ till en utredning rörande säkerhetskulturen i sina anläggningar. Man har låtit förre chefen för SKI, Olof Hörmander, göra det här arbetet. Han och den referensgrupp han hade till förfogande konstaterade: ''Vi är klara över att upprätthållande av full säkerhet i verken fordrar en vision av fortsatt drift. Även utveckling av den kärntekniska kompetensen förutsätter långsiktiga visioner - - Vi förordar att den årtalsbundna avvecklingsinriktningen byts ut mot en enbart säkerhetsrelaterad avveckling, dvs verken bör stängas när man finner att säkerheten inte längre inom ekonomiskt acceptabla ramar kan hållas på en godtagbar nivå.'' Skulle vi inte, mina herrar och min dam, på något sätt kunna ställa oss bakom och stödja de visioner som kommer från en grupp och en man som har mångårig erfarenhet av kärnkraften, dess förtjänster och även dess risker. Låt oss byta ut 2010 mot något mer säkerhetsrelaterat beslut. Låt mig sedan bara, herr talman, gå över litet grand till den andra delen i vårt betänkande, som gäller en energikommission. Många av de motioner om vindkraft, biobränsle, solceller och en del annat som finns med i betänkandet har vi på något sätt bäddat in och mer eller mindre överlåtit till den kommande energikommissionen att avgöra. Jag är övertygad om att den här energikommissionen kommer att ompröva och omvärdera den framtida energipolitiken i Sverige, och det är på tiden. Det vilar ett stort ansvar på dem som skall sitta som medlemmar i den här kommissionen, inte minst på de partier som de representerar. Jag hoppas för min egen och mitt partis del att kommissionen kommer att slopa parentesen och låta säkerheten avgöra. Vi kanske också skall vara öppna för ny teknik av olika slag, både när det gäller alternativa energikällor och när det gäller ny kärnteknik.

Fru talman! Per-Richard Molén inledde sitt anförande med en personkarakteristik över mig som deltagare i det politiska arbetet. Jag vill höra om han vill inbjuda till en ömsesidig karaktärsbeskrivning av de olika debattörerna och deras roll eller om det var en ensidig deklaration. Det var en litet magstark tolkning av den energiöverenskommelse som Per-Richard Molén och hans parti aldrig någonsin var delaktiga i att åstadkomma. Nu säger Per-Richard Molén att vi genom vårt krav på en lag på kärnkraftsområdet torpederar överenskommelsen. Låt mig påminna Gunnar Hökmark sade i juni 1991 efter det att överenskommelsen var klar. Han sade så här: Det är anmärkningsvärt att de avtalsslutande partierna bakom denna överenskommelse försöker hävda att de förslag som här finns lägger en långsiktig grund för den svenska energipolitiken. Det är fel. Detta kallar jag att torpedera i förtid, att torpedera en överenskommelse som ännu inte är klar. Delar Per-Richard Molén den bedömning som Gunnar Hökmark gjorde då? Delade han den till äventyrs redan vid den tidpunkten? Det som kanske är det allra mest oroande, men ändå klarläggande, i det Per-Richard Molén säger är att han inte längre talar om ''när'' kärnkraften avvecklas. Han företräder en utskottsmajoritet som han borde vara litet varsam om. Han säger: ''om'' vi avvecklar kärnkraften. Han talar om att han vill bli av med parentesen. Är det besked som riksdagen och svenska folket i dag får av Per Richard Molén och Moderaterna att parentesen skall bort, att vill skall säga: ''om'' kärnkraften skall avvecklas eller inte? Klarare exempel på en torpedering av en grundläggande del i den svenska energidebatten är det svårt för mig att hitta. Det var, fru talman, på sitt sätt klargörande när Per Richard Molén sade: Blundar man när man lyssnar på Birgitta Johansson, tycker man sig höra en moderat. Han upplevde en total samstämmighet med Bengt Dalström. Fru talman! Allt fler linjer i den svenska energidebatten blir tydliga.
Fru talman! Jag tror att det vore välgörande för Sverige om ''när'' kunde ersättas med ''om''. Jag tycker att Lennart Daléus skall tänka litet längre än partinitet. Det är ändå säkerheten som måste vara avgörande för kärnkraftens avveckling, ingenting annat. Det förvånar mig att Lennart Daléus i så liten grad har tagit till sig av alla de erfarenheter när det gäller säkerheten som vi har vunnit under 14--15 år sedan vi började fundera över kärnkraftens framtid.

Fru talman! Till alla sina egenskaper lägger nu Per Richard Molén den att vara synsk. Jag trodde att det var en uppgift för SKI att avgöra om de förändringar som görs i Oskarshamn motsvarar de krav som vi ställer eller inte. Att som Per-Richard Molén redan innan de införts tala om att de kommer att uppfylla säkerhetskraven är närmast fantastiskt. Jag har naturligtvis följt och kunnat bedöma det som har hänt under de senaste 14 åren. Jag har kunnat följa händelserna i Tjernobyl, som inträffade sedan vi haft vår folkomröstning. Jag har år efter år kunnat se att de svenska reaktorerna står stilla därför att de är trasiga. De fungerar helt enkelt inte. Det är en enkel, tydlig och praktisk iakttagelse. Jag kan se hur de andra energikällornas andel ökar. Biobränslerna tränger in i den svenska energiförsörjningen och svarar i dag för lika stor energitillförsel till det svenska systemet som hela kärnkraftsprogrammet. Jag kan se hur energieffektiviteten ökar. Jag blir förvånad över att Per-Richard Molén kan inta denna halsstarriga försvarsattityd för en kärnkraft som så uppenbart går på kryckor. Ändå är han inte så tydlig -- när han nu talar för sitt parti i kärnkraftsfrågan -- att han kan klara ut om Moderaterna står fast vid den gemensamma förpliktelsen att kärnkraften skall vara avvecklad 2010 eller inte. Är den signal som Per-Richard Molén ger i dag att Moderaternas åsikt är att parentesen skall bort och att folkomröstningen skall torpederas?
Fru talman! Jag tror inte att avveckling 2010 är den definitiva lösningen när det gäller svensk energipolitik. Jag tror att framtiden ganska snart, förhoppningsvis vederlagt av den snart tillsatta energikommissionen, kommer att visa att målet om avveckling 2010 måste lyftas bort och att vi måste få ett mera säkerhetsrelaterat avvecklingsbeslut. Reaktorerna står stilla, säger Lennart Daléus. Det är inte på något sätt bevis på att kärnkraften går på kryckor. Det är tvärtom så att man tack vare en förfinad säkerhetsanalytisk teknik betydligt mycket mer finkänsligt kan registrera små avvikelser från normal drift. Det är mera bevis på en ökad säkerhet än på svagheter hos kärnkraften. Det är precis som Hammar har sagt i en intervju: ''80-talet innebar ett starkt säkerhetslyft för alla reaktorer. Inneslutningsfilter och andra utsläppsbegränsande åtgärder och den förbättrade säkerheten mot härdskador har tillsammans gett en stor förbättring av reaktorsäkerheten, troligen med faktorn 100 eller mer, sedan 80-talets början.'' Kan inte Lennart Daléus, Centern, Roland Lében och Rolf L Nilson ändå ta till sig detta och försöka se det litet mindre fundamentalistiskt, om jag får uttrycka det så?

Det blir nu muntliga frågor till regeringen. Jag hälsar statsminister Carl Bildt, arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, civilminister Inger Davidson, statsrådet Bo Statsministern besvarar övergripande och allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. När regeringen drev igenom beslutet om avreglering av järnvägstrafiken varnade vi socialdemokrater för de svåra konsekvenser detta skulle få för sysselsättning och regionalpolitik. Nu har SJ beslutat att lägga ner rangerverksamheten i Ånge. Ånge är en ort som redan har drabbats oerhört hårt både av industrinedläggningar och av indragningar av statlig verksamhet inom Posten och SJ. Eftersom regeringen rimligtvis borde ha kunnat förutse att avregleringarna skulle tvinga fram kraftiga besparingar inom SJ, utgår jag ifrån att regeringen har en beredskap. Därför är min fråga till arbetsmarknadsministern: Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern och regeringen att vidta för att trygga sysselsättningen i Ånge?
Fru talman! Det som sker inom SJ har icke med avreglering att göra. Det är en effektivisering för att SJ skall kunna hålla en prisnivå som gör att lastbilar icke tar över alltmer av transporterna. Jag kontaktades från Ånge i går eftermiddag. Min sekreterare försöker nu att så fort det bara går samordna almanackorna för att få till stånd ett möte mellan mig, kommunikationsministern och de från Ånge eller länet som vill komma. Då skall denna fråga diskuteras. Om nedläggningen blir verklighet och om effekterna av den kan mildras genom ett annorlunda förfaringssätt, är det kommunikationsministern som har det direkta ansvaret för detta. Om nedläggningen blir verklighet, kommer jag för min del att försöka göra vad jag kan för att finna kompletterande sysselsättning.
Fru talman! Eftersom staten är den helt dominerande arbetsgivaren på en mycket liten ort, anser jag att staten har ett särskilt ansvar. Man kan inte lägga ansvaret enbart på Vad som förvånar mig är att det inte finns någon beredskap för denna situation, när det var mycket lätt att förutse att den skulle uppstå.
Fru talman! Det var i går som SJ aviserade att frågan skulle tas upp till behandling. Om jag samma dag sade att jag skulle ställa upp och att jag skulle försöka få med kommunikationsministern på samma möte, anser jag att regeringen har visat ett direkt intresse för att hjälpa till.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga som gäller barnpornografi. Polisen anser att en av de effektivaste metoderna vore att straffbelägga innehav. Nu har det inte lagts fram något sådant förslag från regeringen. Jag undrar vilka andra effektiva åtgärder som regeringen avser att vidta med tanke på att man inte har lagt fram något förslag. Jag vet inte om statsminister Carl Bildt eller Bo Könberg vill svara på frågan.
Fru talman! Detta är en fråga som på mycket goda grunder har ägnats betydande uppmärksamhet under lång tid. Jag vill erinra om att det var under en borgerlig regering i slutet av 1970-talet som vi kriminaliserade produktion och spridning av barnpornografi. Efter det följde en lång period då det inte hände någonting. Vad vi sedan har gjort under de senaste åren är att vi har infört väsentliga straffskärpningar. Tidigare var straffet fängelse upp till sex månader. Vi har fyrdubblat detta straff till fängelse upp till två år. Vi ser nu på ett helt spektrum av åtgärder som skulle kunna vidtas. Det är oerhört viktigt att man är noggrann och ser till att de åtgärder som vidtas faktiskt får effekt. Det råder delade meningar om en del av de åtgärder som föreslås. Men vi har tillfört Polisen och åklagarmyndigheterna resurser. Vi har skärpt straffen högst väsentligt, och vi är beredda att se på vilka ytterligare åtgärder som kan komma i fråga, också sådana som kan komma att innebära grundlagsförändringar.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern om Öresundsbron. Kommunikationsministern sade i tisdags att det inte är aktuellt med en ny remissomgång eller huvudförhandling i Vattendomstolens regi. Bollen ligger hos regeringen. Det är nu regeringens sak att ta ställning till hur vi skall gå vidare med brofrågan, vilket vi med stor sannolikhet gör redan i dag, eftersom det enligt kommunikationsministern i tisdags fattades ett informellt beslut i regeringen. Jag undrar om statsministern vill avslöja för oss vad detta informella beslut innebär.
Fru talman! Det är en intressant fråga. Inte minst svaret skulle intressera mig, måste jag säga. Jag har läst litet grand i TT-meddelandet om vad Mats Odell har sagt. Men det förhåller sig väl inte riktigt så. Regeringen fick in ett yttrande från Vattendomstolen hade att säga var att den ansåg att konsortiet till fullo hade lyckats visa att man klarade villkoren och förutsättningarna när det gäller slamspridning, begränsningar i muddringar m.m., något som med rätta orsakat frågor och oro. Enligt Vattendomstolen visade det sig sedan att konsortiet icke hade kunnat påvisa på ett fullt tillfredsställande sätt att man klarade att uppfylla kravet på en bromsningseffekt på ner mot 0,5 % vid vissa av strömningarna. Då gav vi konsortiet möjlighet att till regeringen inkomma med kompletterande uppgifter -- och jag tror att detta beslut expedierades av Miljödepartementet i måndags. Jag har sagt att jag tycker att det är viktigt att detta sker så snabbt som möjligt från konsortiets sida. Men jag har också lagt till, litet vis av erfarenhet, -- litet visdom får man väl lägga till det hela -- att jag tror att hafsverk inte ligger i någons intresse. Det material som jag hoppas kommer in så snabbt som möjligt bör ge ett entydigt svar på den fråga som har ställts. När materialet har kommit in till regeringen, vilket egentligen är den frågeställning som tas upp, måste vi gå igenom materialet. Jag lärde mig av erfarenheten i fredags att man inte riktigt kan veta vad materialet innehåller. Det är därför klokt att vänta tills man ser det, så att man vet i vilken utsträckning det är redo för omedelbart beslut, eller i vilken utsträckning det är nödvändigt för regeringen att infordra ytterligare beslutsunderlag. Därför är jag inte beredd att ta ställning till den frågan nu. Men jag hoppas självfallet på ett så snabbt beslut som möjligt. Men det är avhängigt av att konsortiet på ett tillfredsställande sätt kan visa att man fullt ut klarar de förutsättningar och villkor som Vattendomstolen har krävt.
Fru talman! Statsministern har ju sagt att beskedet från berörda myndigheter skall komma redan på måndag. Då bör regeringen rimligen ha, vilket också kommunikationsministern säger, ett slags informell beslutsordning planerad. Det var den jag var intresserad av att få något besked om. Det måste väl finnas ett tänkt datum för när det hela skall kunna avgöras vid ett regeringssammanträde.
Fru talman! Jag skulle önska att så var fallet, men så är det inte. Låt mig förklara varför. När materialet inkommer -- jag vet inte när, för det skall ta den tid som krävs -- är ett alternativ att de innehåller beräkningar som visar att man uppfyller kraven. Då hamnar vi i en typ av beslutssituation. En annan möjlighet är ju att beräkningarna visar att det inte klarar sig med en bromsningseffekt ned mot 0,5 %, utan att vi står inför betydande förändringar, t.ex. avkortning av den konstgjorda halvön på det sätt som Vattendomstolen anger som ett alternativ. Då hamnar vi i en annan typ av beslutssituation som kommer att kräva en annan beredningsordning från regeringens sida. Därför måste det sätt som vi bereder detta ärende på vara avhängigt av hur ärendet ser ut när konsortiet kommer med sin fullständiga och -- låt mig bara hoppas -- slutgiltiga redovisning av om och hur konsortiet uppfyller de villkor och förutsättningar som Vattendomstolen har krävt.
Fru talman! Ett led i effektiva åtgärder för att motverka svartjobben på marknaden vore sänkt moms. Vi i Ny demokrati har i och för sig föreslagit en sänkning av momsen på tjänster till 12,5 %. Jag vet nu att skatteministern har tagit upp denna fråga. Det var troligen i samband med något EU-besök. Min fråga till skatteministern är om man från departementets sida räknar med att återkomma med några förslag i den här riktningen.

Fru talman! Jag har en fråga till civilminister Inger Davidson. Frågan om kyrkans framtida relationer skall nu remissbehandlas. Det har sagts mig att remisstiden skall gå ut den 31 december. Jag skulle vilja att civilministern motiverade varför man har valt den tiden. Detta innebär ju att samma personkrets som yttrade sig för tre år sedan nu får yttra sig en gång till.
Fru talman! Vi bestämde tiden för remissbehandlingen med utgångspunkt från att det skulle vara en rejäl remisstid för att man skulle hinna gå igenom de frågor som behöver behandlas. Vi tyckte att avvägningen var ganska väl tilltagen när vi bestämde oss för den 31 december.
Fru talman! I kyrkan brukar vi säga att vi har gått om tid, i perspektivet mellan skapelsen och evigheten. Men jag vill nog ändå säga -- och jag skämtar inte -- att det innebär att det i denna mycket stora fråga faktiskt är samma personkrets som tidigare. Vad finns det för förutsättningar att diskutera detta med civilministern? I Kyrkoberedningen, där jag suttit med, har vi fört resonemang om att förlänga denna remisstid.
Fru talman! Det har ju tidigare hänt att man har förändrat remisstiden, vilket har haft olika orsaker. Man har tyckt att man inte har hunnit, som har varit fallet i den här frågan. Jag är självfallet beredd att diskutera en ändring av remisstiden, om man av någon anledning skulle begära det. I så fall är jag beredd att ta upp diskussionen.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Bo Lundgren. Den omfattande handeln med derivat hos banker, finansinstitut och stora företag har ju fått ganska stor internationell uppmärksamhet. I USA diskuteras åtgärder för att säkra denna handel. Man diskuterar också detta i England liksom i svensk press. Att jag inte riktigt begriper vad det hela rör sig om och hur det fungerar bekymrar mig inte så mycket, men jag blir orolig när det av facktidningar framgår att de som är inblandade i detta inte heller riktigt förstår sig på vad de gör.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. En golfklubb kan nu annonsera om att man erbjuder barnvakt när föräldrarna spelar golf. Samtidigt kommer det många rapporter från kommunerna om stora problem för barn som har särskilda behov. Då blir den här typen av service, på skattebetalarnas bekostnad, utomordentligt stötande. Golfservicen betalas via arbetsmarknadsmedel.
Fru talman! Om man ser på den kommunala ekonomin finner man att kommunerna gick med stora underskott -- flera miljarder per år -- under senare delen av 80-talet, 1990 och 1991. Därefter har kommunerna gått med stora plus. För 1995, som skall bli det svåra året, är prognosen att kommunernas ekonomi ändå går ihop. Kommunernas ekonomi har alltså förstärkts mycket kraftigt under 1992, 1993 och 1994. Prognosen för 1996 är också god. Nu i april omfattade varslen från den samlade kommunala sektorn bara 160 personer. De åtgärder som vi har vidtagit för att folk skall få vara kvar i den kommunala verksamheten i denna svåra situation -- främst handlar det om utbildning -- ser ut att lyckas. Denna barnpassning åt en golfklubb är troligtvis ett ALU-projekt. Jag trodde att denna riksdag var enig om att det alltid är bättre att den som är arbetslös uträttar något för de pengar som betalas ut i form av a-kassa än att det inte sker någon aktivitet alls. Med drygt 50 000 människor i ALU-jobb och 5 000 handläggare kommer vi alltid att uppleva fall där man önskar en något annorlunda prioritering. Olika undersökningar visar att ALU-jobben i stort sett prioriteras väldigt bra. När vi har undersökt hur de trivs som har dessa ALU-jobb har vi funnit att ca 90 % tycker att jobbet är bra och mycket meningsfullt och att det leder framåt.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Kalmar står inför en svår arbetssituation. Volvo Kalmarverkens nedläggning är ju välkänd. När Börje Hörnlund besökte Kalmar presenterades ett antal arbetsprojekt, bl.a. en utbyggnad av kriminalvårdsanstalten -- vilken kunde byggas i Börje Hörnlund uttalade sig positivt om detta. Han sade att det är sydöstra Sveriges tur att få sysselsättningsåtgärder, och då speciellt Kalmar. Gäller det svaret också i dag beträffande den här specifika insatsen?
Fru talman! Vad diskussionen gällde var att Kalmar har en ovanligt liten andel statlig verksamhet. I de prioriteringar som regering och riksdag gör framhålls Norrland, sydöstra Sverige och Dalslandsområdet. När det är fria lokaliseringar -- när verksamheter kan förläggas till olika platser -- bör, som jag ser detta, Kalmar län vara ett område som man försöker komma ihåg. Däremot kan jag inte uttala mig om en annan ministers eventuella planer just nu. Men jag är synnerligen väl medveten om att det är ett starkt önskemål i det här läget att anstalten där rustas upp. Kalmar har fått en bra summa av ett extraanslag på det länsanslag som nyss fördelats. Jag hoppas att riksdagen beviljar ytterligare 100 miljoner till fördelning detta år. Sedan ökas länsanslaget. Det är bäst om det kommer mera pengar till ett område, så att besluten kan fattas lokalt. Det finns också ett förslag om att 800 miljoner kronor skall fördelas till länsstyrelserna. Tyvärr är Socialdemokraterna emot detta, men jag hoppas att riksdagen antar förslaget.
Fru talman! Jag har en fråga till statsminister Carl Bildt. När statsministern den 9 maj gästade Bollnäs gymnasium sade han enligt Tidningarnas telegrambyrå att ungdomsarbetslösheten inte är något av de stora problemen de närmaste åren. Jag skulle vilja be statsministern utveckla det uttalandet -- eller är det kanske arbetsmarknadsministern som skall kommentera det?
Fru talman! Båda kan vi säkert göra det. Jag studsade när jag såg TT-referatet. Jag hänvisar till Hälsingetidningarna som har ett korrektare referat. Jag försökte få TT att göra en korrigering. Vad jag sagt, och detta är viktigt, är att när vi nu går in i en situation där arbetslösheten minskar -- det är detta som är den stora förändringen, för vi har ju under lång tid varit inne i en period då arbetslösheten har ökat, ökat och ökat men nu minskar, minskar och minskar den därför att det kommer nya jobb -- tror jag, om vi ser några år framåt, att ungdomsarbetslösheten är det som kommer att minska snabbast. Det ser vi redan nu i statistiken. Den oro för långtidsarbetslöshet som jag har gäller framför allt medelålders eller litet äldre, ofta tjänstemän, som har friställts i samband med de stora rationaliseringar som har skett i näringslivet och i den offentliga sektorn. Det kommer att ta längre tid innan dessa människor finner en ny anställning. Vad jag sagt till ungdomarna på gymnasiet i Bollnäs är att det som oroar mig mest när jag ser framåt -- det gäller alltså senare delen av 1990-talet på arbetsmarknaden -- är långtidsarbetslösheten bland dem som är litet äldre. Ungdomsarbetslösheten, som i dag är ett stort problem, är den del av arbetslöshetsproblemet som förmodligen kommer att minska snabbast.
Fru talman! Vi diskuterade här i går Invest in Sweden -- egendomligt nog i kulturutskottet. Invest in Sweden lyder under Styrelsen för Sverigebilden som inte vill kännas vid och som i fortsättningen inte vill ha att göra med Invest in Sweden. Det här är en viktig fråga. Det gäller ju att få investeringar för ökad produktion. Min fråga är: När Styrelsen för Sverigebilden inte vill ha med Invest in Sweden att göra, vad kommer regeringen då att göra för att försöka få hit investeringar t.ex. från Asia Pacific? I dag går de flesta investeringarna värdshus förbi, trots att Bo Lundgren, i alla fall i dag, lockar med 28 %
Fru talman! Jag är inte riktigt medveten om alla de mera byråkratiska problem här som Simon Liliedahl tar upp, men vi skall titta på dem. Simon Liliedahl har alldeles rätt i att avgörande för att vi skall hamna i den goda situation som jag nyss talade om, så att vi successivt får fram fler nya jobb och reducerar arbetslösheten under kommande år av 90-talet, är att vi får investeringar. Mycket av detta måste komma genom inhemskt kapital. Där är de åtgärder som vi har föreslagit -- avskaffandet av dubbelbeskattningen t.ex. -- av mycket central betydelse. Men vi måste också få in utländskt kapital i Sverige. Där betyder det ställningstagande som vi skall göra i folkomröstningen den 13 november oerhört mycket. Det är bara ett Sverige som fullt ut är medlem i den europeiska gemenskapen som har förutsättningar att attrahera investeringar. Men där betyder också de skattemässiga och regelmässiga förutsättningar för företagande som Sverige har att erbjuda i jämförelse med andra länder oerhört mycket. Jag skulle vilja säga att där är den 18 september avgörande. Om vi fortsätter med den politiska inriktning på att förbättra företagarklimatet i Sverige som har inletts och som nu börjar ge resulat, kommer vi också att se investeringar. Vi skall se till att vi marknadsför Sverige som ett bra land, som ju Sverige är. Skulle vi vända på det hela och börja beskatta företag, investeringar och sparande samtidigt som vi säger nej till medlemskap i den europeiska unionen, kan man inrätta hur många marknadsföringsinstanser som helst. Det kommer inte att satsas en krona i framtiden i Sverige i det läget.
Fru talman! Vi har bra trafikpolitiska principer som innebär att kostnaderna skall beräknas med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler och att resenären skall känna av marginalkostnaden av varje resebeslut han fattar. Nuvarande skatteregler för tjänstebilar och förmånsbilar följer tyvärr inte dessa trafikpolitiska principer. Marginalkostnaden för resenären är i allmänhet noll. Det leder till ett ineffektivt resursutnyttjande och till onödiga miljöskador. Jag vill därför fråga statsrådet Bo Lundgren om det pågår arbete inom Finansdepartementet för att ändra nuvarande tjänstebilsbeskattning, och i så fall när nya regler kan väntas träda i kraft.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Den gäller situationen i Italien. Jag har också frågat utrikesministern om det här, men jag vill ställa frågan direkt till statsministern eftersom jag blev ganska oroad över den kommentar som statsministern gav efter det italienska valet. Jag tyckte inte att den var tillräckligt skarp utan ganska överslätande. Efter det att jag ställde frågan har det kommit fem fascistiska ministrar i den nya regeringen i Italien. Dess bättre har ju kommunistiska regimer fallit i Europa. Vad vill statsministern göra för att motverka och motarbeta den fascistiska och nazistiska fara som är påtaglig på många håll i Europa?
Fru talman! Hans Göran Franck påpekar med rätta den glädjande utveckling som har inträffat under senare år. De kommunistiska diktaturerna är avvecklade. Jag kommer ihåg den period när den europiska regering som den dåvarande svenska regeringen hade mest besöksutbyte med var den östtyska. Jag sade aldrig att de inte skulle åka till Östberlin och vänslas med Honecker, Mittag och allt vad de där diktaturens kreatur hette. Det var nödvändigt för de mellanstatliga förbindelserna. Men jag hade gärna sett litet mer ideologiskt engagemang för demokratin och mot kommunismen på den tiden. Nu har vi en annan situation. Kommunismen är i stort sett borta, även om det finns restkommunistiska partier som sitter i regeringsställning i vissa länder, t.ex. Polen och Litauen. Vi har en utveckling där det i ett västeuropeiskt land sitter ett restfascistiskt parti vid delar av regeringsmakten. Då skall vi bekämpa dem ideologiskt. Vi skall bekämpa dem organisatoriskt och principiellt, bl.a. genom utbyggnad av det europeiska samarbetet. Det är ett av de allra viktigaste värnen när det gäller de medborgerliga fri och rättigheterna och de demokratiska strukturerna. Sedan skall vi hantera besöksutbyte med den italienska regeringen enligt samma principer som vi hanterar besöksutbyte med varje annan regering, t.ex. den polska eller litauiska.
Fru talman! Betyder det här svaret att statsministern aktivt vill bekämpa den nya regeringen i Italien som har ett så starkt fascistiskt inslag? Det är dess värre så att den italienska regeringen kan komma att få ett ganska starkt inflytande just i det europeiska samarbetet. Jag efterlyser ett starkare engagemang från statsministern när det gäller att bekämpa den nazistiska och fascistiska faran. Tycker inte statsministern att det smakar litet trettiotal när fascistledaren i Italien talar om att Mussolini var den störste statsmannen?
Fru talman! Det tycker jag förvisso. Men det smakar ännu mer förstklassig dubbelmoral från Hans Göran Francks sida. Hans Göran Franck tillhör dem i denna kammare som har vänslats mest med kommunistiska regimer och världsfredsråd och annat genom årtionden. Jag har aldrig betvivlat Hans Göran Francks personliga engagemang för medborgerliga fri och rättigheter, men jag har ibland haft anledning att ifrågasätta hans aningslöshet och naivitet när det gäller kommunismen. Jag har personligen som ung student kämpat i Portugal och Spanien i studentsamarbete för att bygga upp demokratiska organisationer som kunde ta över när de föråldrade halv ller kvartsfascistiska strukturerna där föll samman. Jag vet vilken betydelse det europeiska samarbetet hade för att förankra Grekland, Spanien och Portugal i demokratin. Jag är alldeles övertygad om att ett Italien som nu går igenom en besvärlig omställning när hela det gamla politiska etablissemanget har fallit samman på grund av korruption också kommer att vara ett Italien som är fast förankrat både i det europiska samarbetet och i den europeiska demokratin. Så bekämpas anhängare av totalitära ideologier -- kommunister eller fascister -- bäst.
Fru talman! Den avgörande frågan nu är vilket politiskt agerande statsministern är beredd att sätta in i det här sammanhanget. Det är inte frågan om gamla historier nu. Nu är det frågan om att verkligen med skärpa agera lika starkt emot kommunistiska diktaturer som mot fascistiska diktaturer. Men nu är det fascism och nazism som är den stora faran. Det är därför jag fortfarande efterlyser ett svar från statsministern på hur han tänker agera i den här frågan.
Fru talman! Jag tror i och för sig att den stora faran i Europa är vad jag kallar den rödbruna faran. Den har jag talat en del om, och den skall inte underskattas. Det är när gamla förgrämda kommunister går hand i hand med extrema nationalister och gamla övervintrade fascister. Det ser vi i en del länder. Det är när denna rödbruna fara, med det hat mellan och mot folk som bär upp den, växer sig stark som faran för freden och friheten i Europas olika delar finns. Där är det viktigt att vi har den ideologiska rågången glasklar mot de rödbruna, oavsett om det är det bruna ursprunget eller det röda ursprunget som dominerar. Det viktigaste värnet mot detta rödbruna, röda, bruna eller svarta är utbyggnaden av det europeiska samarbetet och det europeiska skyddet för de medborgerliga fri och rättigheterna. Jag hoppas att jag kan påräkna Hans Göran Francks stöd i det arbetet.
Fru talman! Det moderata kommunalrådet i Helsingborg säger i en mycket läsvärd intervju i dagens Kommunaktuellt apropå skolpengen att man inte har genomfört skolpengen till mer än 40 %. Man anser inte att man kan lämna ut till marknaden att styra en sådan viktig sak som skolan. Detta är ju en övergripande och mycket stor fråga för regeringen när det gäller utbildningen. Därför skulle jag vilja fråga om statsministern anser att regeringen har gjort en riktig avvägning mellan marknad och politik. Nu visar det sig att uppemot 20 av de friskolor som vi har drivs av mer eller mindre fanatiska religiösa sekter med slutenheten och den förvridna världsbilden som läroplan.
Fru talman! Jag tycker att friskolereformen tillhör det viktigaste som har inträffat i svenskt utbildningsväsende under mycket lång tid. Den ger en valfrihet för föräldrarna. Jag tror att vi bara står i början av denna utveckling. Det ger en förnyelse av pedagogik och utbildningsväsende generellt. Jag tror inte att Widar Andersson har någon avvikande åsikt på denna punkt. Hans parti har det, men jag tror inte att Widar Andersson har det. Jag vet inte om avvägningen mellan marknad och styrningen är 40 % eller något annat. Den är i alla fall inte 100 %. Vi ställer ju mycket bestämda krav på läroplan och på undervisningens inriktning. Vi har ett mycket omfattande kontrollsystem. Om man finner att en skola inte uppfyller kraven får skolan inte de bidrag som den får i dag. Om vi vore mera filosofiska, vilket Widar Andersson och jag brukar vara, skulle jag egentligen önska att vi hade samma kontrollsystem på alla kommunala skolor. Det finns säkert problem i friskolor. Dem skall vi åtgärda. Det finns problem i offentliga skolor också. Jag skulle önska att vi hade ett sådant system att vi kunde stänga dem också om problemen var så allvarliga att de inte gick att rätta till. Men friskolereformen tillhör de långsiktigt viktigaste reformer som vi har börjat genomföra för att förnya och förbättra utbildningssystemet i Sverige.
Fru talman! Friskolereformen är viktig, det tycker både jag och mitt parti. Däremot har vi vissa praktiska invändningar. En av dem är att kontrollen av vilka som använder de skattepengar som är avsedda för den obligatoriska grundskolan är undermålig. Som den vän av grundskolereformen, som jag är, anser jag att regeringen borde vårda reformen bättre. Det är en skandal att sekter får skattepengar för att driva grundskola. Det måste åtgärdas snabbt.
Fru talman! Jag lyssnar gärna på Widar Anderssons kritik i detta avseende och kommer att undersöka detta. Det ställs mycket bestämda krav på att skolorna skall följa läroplanen. Om de inte gör det har de inte rätt till bidrag. Det handlar om värnet om den viktiga friskolereformen. På den punkten är Widar Andersson och jag helt eniga. Lita på mig i den delen. När Widar Andersson säger att hans parti accepterar friskolereformen och att man har enbart praktiska invändningar, noterar jag det med glädje. Hans partiordförande, som jag ibland lyssnar till, säger dock att han har ideologiska invändningar mot hela friskolereformen. Såvitt jag kan förstå vill han stänga alltihop. Men det får ni väl ta ett brorsgräl om på hemmaplan.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Bo Könberg. När merkostnadskommittén presenterade sitt förslag till hur man skulle kunna spara inom vården, föreslog man bl.a. att diabetiker själva skulle få betala sitt insulin. Jag undrar hur regeringen har hanterat förslaget.
Fru talman! Tack för möjligheten att få redogöra för något inom mitt pastorat och att Ulrica Messing ville ansluta sig till det. Merkostnadskommittén gick igenom denna fråga och hade olika alternativ till besparingar. Alla som sysslat med frågan vet att det är komplicerat att inom motsvarande kostnadsram klara av de reformer man vill ha. Det kräver möjligheter till besparingar. En av de besparingsmöjligheter man föreslog var den som Ulrica Messing nämnde. Inom regeringskansliet har vi ännu inte avslutat beredningen av frågan. Därför har inte riksdagen fått något förslag.

Fru talman! Det är onekligen mycket intressant att höra den verbala kraftsamlingen i Per-Richard Moléns anförande med tanke på att han inte anser att en enskild ledamot kan påverka riksdagsarbetet. Kommentaren om valårspolitik känns minst sagt märklig eftersom Per-Richard Molén av oss i regeringspartiernas grupp utsetts att företräda utskottets majoritet. När man pekar på andra har man i regel tre fingrar riktade mot sig själv. Energiöverenskommelsen har inte torpederats. Så har det i alla fall inte varit hittills. Möjligen kan den sjunka till botten genom att Per-Richard Molén m.fl. inte vill vara med och täta läckorna. Det lutar kanske t.o.m. åt att någon försöker dra ur bottenpluggen. Torpederarna verkar komma från annat håll än kds, om man jämför anförandena och ser var konstruktiva ansatser finns. Per-Richard Molén frågar om vi skall använda skogen att elda med i stället för till värdefull export. Fru talman! Per-Richard Molén vet att det inte är fråga om antingen eller. Han vet att vi har en tillväxt med ett överskott på ungefär 35 miljoner kubikmeter per år. Per-Richard Molén anklagar oss, som vill avveckla kärnkraften på ett balanserat och konstruktivt sätt, för att vara fixerade vid gamla nattståndna principer som i dag har mycket liten relevans. Jag tror att den tekniska utvecklingen är mycket positiv. Per-Richard Molén, som är en kunnig person, tycks dock inte ha följt med i utvecklingen. Som exempel vill jag nämna att en ingenjör, Ove Platell, har utvecklat och patenterat praktisk, enkel och tillämpbar teknik för att värma hus; den enda tillskottselen är den som driver cirkulationspumpen. För övrigt var inlägget så till den milda grad kryddat av svepande anklagelser att det är omöjligt att notera dem utan att vara en driven stenograf. Jag lämnar de verbala torpederna utan kommentar. De sjunker till botten utan att träffa målet. Jag konstaterar bara att vi i kommissionen nog får räkna med att konstruktiva förslag, även om några vid närmare analys visar sig vara mindre bra, kommer att kunna diskuteras med andra ledamöter. Möjligen är det det som gör att Per-Richard Molén hellre tar till rallarsvingar än sakligt prövar argumenten.
Herr talman! Jag talar för utskottets majoritet. Tyvärr råkar inte Roland Lében och Lennart Daléus ansluta sig till den majoritetsuppfattning som gäller. Det är därför tråkigt att vi inte kan samlas inom ramen för energiöverenskommelsen. Det är ju inte Roland Lében som tätar läckorna, utan snarare socialdemokrater och moderater och, utgår jag ifrån, folkpartiet och Hadar Cars som ingår i den grupp som kommer att täta läckorna. Låt oss lämna detta och samla oss kring arbetet inom den kommande energikommissionen som ändå måste finna lösningen på våra politiska motsättningar på energipolitikens område. Det som förvånar mig, herr talman, är att Roland Lében talar så konsekvent och klart om kärnkraftens avveckling men inte om vilka konsekvenser det får för hans egen region, Värmland, som ju har ganska mycket energiintensiv industri. Ställer de och hans väljare upp på den uppfattning som Roland Lében ger uttryck för?
Herr talman! Det är intressant att Per-Richard Molén anser sig företräda utskottsmajoriteten. Just när det gäller kärnkraftsfrågan tror jag att det egentligen finns en majoritet för kärnkraftsavveckling på ett eller annat sätt. Vi kan ha olika meningar om på vilket sätt vi skall uppnå den. Vi vill föra en saklig diskussion och vara beredda att vara pragmatiska i ett samarbete i kommissionen för att hitta vägar som inleder den här processen och går åt rätt håll. Per-Richard Molén nämnde att det får konsekvenser för Värmland. Det vore positivt för Värmland, tror jag. Det visar bl.a. de diskussioner vi har haft i utskottet om etanolanvändning och framställning ur cellulosaråvara m.m. Jag har inga farhågor alls i den riktningen.
Herr talman! Etanol, biobränsle och en del annat sådant har vi heller från andra partiers sida något emot. Det som Roland Lében tog upp var frågan om kärnkraftens mycket snabba avveckling fram till år 2010. Det är bristen på el som kommer att vara det stora problemet för Sverige och inte minst för

Herr talman! Per-Richard Molén använde ett klassiskt trick i sitt anförande. Genom att berömma och smickra sin motståndare undergräver man dennes position och ifrågasätter hans ställning bland de egna sympatisörerna. Men det är tillåtet att göra så. Jag vill slå fast att jag inte ser någon anledning att ompröva beslutet om 2010 som avvecklingsår, utan det bör stå fast. Det andra resonemang som jag förde och som jag även har fört i många tidigare debatter var hypotetiskt -- man kan också gå till väga på ett annat sätt. Mycket av det som Per-Richard Molén sade var gamla tongångar, återskall från tidigare debatter. Jag kan väl instämma i de funderingar som både Per-Richard Molén verkligen företrädde majoritetsuppfattningar när han uppmanade kammaren att ersätta ''när'' med ''hur'', dvs. att stryka årtalet. Om jag fattat saken rätt är majoritetsuppfattningen den att 2010 som avvecklingsår står kvar, och det har också understrukits i Birgitta Johanssons anförande. Detta måste redas ut. Så frågar Per-Richard Molén: Lär vi oss ingenting av utvecklingen? Jag vill returnera den frågan. Det finns ny information i budgetpropositionen och i NUTEK:s energirapport. Denna nya information, som jag tycker är rätt genomgripande och dramatisk, gäller för första gången ett ifrågasättande av kärnkraftens tillförlitlighet som energikälla. Det gäller inte säkerhetsproblemen i sig utan huruvida vi kan förvänta oss en minskad tillgänglighet eller om man kommer att återgå till den höga tillgänglighet som man har haft tidigare. Jag tror för min del att vi får förvänta oss en ökad frekvens av avbrott, varigenom tillgängligheten kommer att minska. Detta borde bekymra Per När det sedan gäller de tekniska möjligheterna betonar jag att jag verkligen inte är någon teknikfiende utan snarast en teknikoptimist och att kärnkraftsavvecklingen på många sätt är en förutsättning för en snabbare och mera energisnål teknikutveckling. På många av de områden inom tjänstesektorn som Per-Richard Molén tog upp har det gått mycket snabbt att få ned energiförbrukningen.
Herr talman! Jag noterar ändå i diskussionen om 2010 som avvecklingsår att Rolf L Nilson säger att ''det bör stå fast''. Det öppnar just för den kommentar som tidigare gjorts.

Det är ju bra, för det innebär att säkerheten i dag är betydligt mycket större. Det har från SKI:s sida konstaterats att säkerheten under 80-talet har förbättrats ungefär hundrafalt. Detta gör att vi bör vara ödmjuka i vår inställning till frågan om avvecklingen av kärnkraften, inte minst med tanke på tillförlitligheten. Skulle vi börja lägga fast en plan över tidpunkterna och samtidigt uppleva en press att av säkerhetsskäl stänga av och dra ner litet grand på tillförlitligheten, kommer vi betydligt snabbare in i en situation där vi kommer att lida brist på egenproducerad el och i stället kommer att få köpa el. Det är värt att notera att Rolf L Nilson icke på något sätt diskuterar den starka kopplingen emellan en god tillgång på el och behovet av nya jobb för alla de arbetslösa, inte minst de 250 000 som sedan 1990 på något sätt har blivit friställda från den svenska industrin. Hur skall vi ge dem arbete? Alla kan ju inte sysselsättas inom tjänstesektorn, och därför krävs det tillgång till el. Hur skall vi kunna få utländska företag att etablera sig i Sverige? Hur skall vi kunna skicka ut signaler i världen om att Sverige är ett attraktivt industriland, om vi här samtidigt som statsskulden bara ökar skall avveckla hälften av den elproduktion som vi har i dag? Det är inte trovärdigt. Jag tror inte heller att människorna ute i landet sätter någon större tilltro till den uppfattning som Rolf L Nilson har givit uttryck för.
Herr talman! Vi har haft ca 600 000 arbetslösa under en period när vi har haft bland världens lägsta elpriser och den, som Per-Richard Molén tycker, så förträffliga kärnkraften. Vi kan inte förvänta oss att få billigare el än vad vi har i dag, när vi har en så hög arbetslöshet. Kopplingen mellan arbetslöshet och kärnkraftsel finns helt enkelt inte. Per-Richard Molén brukar berömma sig av att vara internationalist och mena att hans parti är internationalistiskt. Han förutser och önskar sig en handel med el över gränserna. En sådan internationalisering av elhandeln kommer enligt enkla marknadsekonomiska lagar med nödvändighet att leda till radikalt högre elpriser i Sverige, om vi inte skall gå in med statliga subventioner, och det tror jag inte att Per-Richard Molén vill. Jag vill inte heller att man med konstgjorda åtgärder skall hålla en elintensiv industri under armarna. Vad gäller säkerheten gjorde man under 80-talet påtagliga tekniska förbättringar och införde nya säkerhetssystem. Jag har tidigare i debatter berömt detta och erkänt att svensk kärnkraft är bland de säkraste i världen. Men trots detta fick man sommaren 1992 stänga av upp till sju aggregat. Sedan dess har inte någonsin alla aggregat samtidigt varit i gång. Vi har alltid något aggregat avstängt av säkerhetsskäl. Molén citerade ur är ett resultat av de mycket påtagliga bristerna i säkerhetssystemet som man upptäckte i samband med stoppen sommaren 1992. Man har gjort genomgripande omorganisationer av Barsebäcksverket, som det här rör sig om. Man har bildat eget bolag för detta med egen styrelse, man har lagt upp ett särskilt program och man jobbar med vad man kallar säkerhetskultur. Vad vi kan lära oss av detta är att det ständigt dyker upp nya säkerhetsproblem. Kärnkraften är en potentiell fara, och vi kan inte ha kvar en så farlig energikälla. Med Per-Richard Moléns resonemang finns det egentligen ingen annan väg ut ur kärnkraften än ett haveri. Jag vill inte ha ett haveri utan en ordnad avveckling.
Herr talman! Den nuvarande regeringen har sedan 1991 på ett målmedvetet sätt lagt grunden för en industriell och näringslivsinriktad expansion, genom att ändra och ta bort skatter, på olika sätt tillhandahålla riskkapital och en lång rad andra åtgärder. Skall den expansionen kunna förverkligas, behöver vi också tillgång på el till acceptabla priser. Det är därför som det är så väldigt viktigt med kärnkraft framöver. När det gäller nya säkerhetsproblem vill jag säga att vi upplever säkerhetsproblem i all industriell verksamhet. Sådana saker skall lösas och kommer alltid att kunna lösas. Också inom flyg, skogsindustri och skogsavverkning finns det en lång rad av säkerhetsproblem. Vad som är värt att notera är att sedan den svenska kärnkraften kommit i gång har ingen människa lidit fysisk skada av verksamheten. Däremot har många förolyckats vid olyckor inom skogsindustrin, genom flyghaverier och mycket annat. Jag tycker att den nya säkerhetsteknik som successivt utvecklas leder till en allt mer ökad kontroll och säkerhet inom svensk kärnkraft. Det bör vi alla ta till oss.

Herr talman! Min högt ärade och i alla avseenden förträffliga kollega Gudrun Norberg, tillika Folkpartiet liberalernas representant i näringsutskottet och förespråkare i energifrågor, har dess värre insjuknat. Därför har jag blivit tillfrågad om jag under ett kort tag ville återvända till energifrågorna, en av mina tidigare jaktmarker. Det har jag sagt att jag gör mycket gärna. Den debatt som jag har lyssnat på här i kammaren i dag ger mig heller inte intryck av att särskilt mycket skulle ha hänt i energidebatten sedan jag upphörde att mera aktivt engagera mig i den. Det mesta som sägs känns märkvärdigt välbekant. Det nya, herr talman, som tillkommit är regeringens förslag om en avreglering av den svenska elmarknaden. En sådan utveckling välkomnar jag, då den skulle stärka konkurrensen, ge en press på priserna och se till att elen används där den bäst behövs. Vikten av långsiktighet i politiken är det alltid angeläget att framhålla, men särskilt väsentlig är den när det gäller energin, och det sammanhänger med att de investeringsbeslut som måste fattas inom energisektorn alltid är väldigt stora. Förändringarna tar lång tid att genomföra. Konsumenterna, såväl enskilda konsumenter som näringslivet, har ofta sådana låsningar till de system som har etablerats att om man försöker bryta upp dem snabbt, leder det till mycket stora merkostnader. Därför tycker jag att det var värdefullt att Birgitta Johansson underströk behovet av långsiktighet i energifrågorna. Energiuppgörelsen från 1991, den mellan Folkpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet, är mycket viktig. Jag är också helt övertygad om att den i alla sina väsentliga delar ligger fast. Den uppgörelsen gav tilltro till statsmakternas vilja att föra en långsiktig energipolitik utan en förlamande årtalsexercis, till förmån för miljön, till förmån för arbetstillfällena och för välfärden i Sverige. Nu, herr talman, är det valår, och då händer det att partiernas en gång undanställda käpphästar verkar vakna till nytt liv, börjar gnägga och galoppera fram till nya bataljer på valfältet. Jag både hoppas och tror att ansvariga politiker efter valet, om inte förr, skall kunna sätta grimma på de löslöpande käpphästarna och leda dem tillbaka till den lugna vrå där de hör hemma. Den föreslagna nya energikommissionen borde enligt min mening kunna bidra till att vi i Sverige håller fast vid en förnuftig och långsiktig energipolitik. Herr talman! Det är bra att oljekonsumtionen minskat. Ju mer vi lär om avfallsprodukterna från fossila bränslen -- olja, kol och naturgas -- ju mer inser vi att de tillhör de värsta miljöbovarna, både i Sverige och internationellt. Redan den nuvarande globala användningen av fossila bränslen är mycket skadlig, och skulle den öka ytterligare, t.ex. till följd av att u-länderna skulle satsa hårt på mera kol och mera olja för sin utveckling, skulle hela tillvaron på jorden kunna komma i fara. Jag lyssnar alltid med stort intresse på dem som liksom Lennart Daléus här i dag kräver en snabb avveckling av kärnkraften. Jag lyssnar därför att jag hoppas få höra hur de väger de olika faror som är förenade med olika energislag mot varandra för miljöns del och vad de kommer fram till för resultat när de väger de faror som är förenade med fossileldning mot de faror som är förenade med kärnkraft, för ingen av dem är ofarlig. Det är den avvägning vi gör av den totala energiproduktionen som är det centrala. Men i den här debatten från Lennart Daléus sida, än en gång, inget besked om vilken avvägning han gör. Jag hoppas också få höra vilka nya energikällor som nu finns tillgängliga, inte sådana som befinner sig på försöksstadium utan sådana som kan sättas in för att utnyttjas för en effektiv energiproduktion. Själv har jag stor tilltro till bioenergin och har varit med om i det parti som jag tillhör att driva fram kravet på en bioenergikommission. Jag vet att bioenergi kan användas effektivt för att ersätta värme på många håll, alltså ersätta framför allt olja och kol, men att man också, om man lyckas lösa tekniken på ett fördelaktigt sätt med förgasning av bioenergi, kan komma att utnyttja bioenergi som en källa för elgenerering. Men vi är inte där än. Och även om man lyckas med detta, har man därigenom inte besvarat den första frågan, om vilken avvägning man gör mellan faromomenten i att använda fossilbränsle och att använda kärnkraft. Om man kan reducera den totala användningen av något av de här två slagen, vilket är det då man i första hand bör satsa på? För egen del är jag inte övertygad om att en miljöpolitisk prövning inte skulle resultera i att det är fossilbränslena man bör vara särskilt aktsam med. Lennart Daléus om de frågor som ställs i folkomröstningar? Jag ställer frågan därför att där råder uppenbarligen en viss förvirring. Jag har inte folkomröstningsvalsedeln framför mig, men jag vet att på den talades det om att trygga sysselsättning och välfärd, att avveckla kärnkraften i den takt som medgavs för att bevara en hög sysselsättning och fortsatt välfärd. Det stod ingenting på valsedeln om att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010. Jag tycker att de som driver de här frågorna bör vara medvetna om att de förvirrar människor, om de gör gällande att folkomröstningen handlade om 2010. Jag är naturligtvis lika väl som Lennart Daléus medveten om att linje 2 hade en plan för hur man tänkte sig en omställning som syftade till att 30 år efter folkomröstningen skulle man kunna vara färdig med kärnkraften. År 2010 fanns med i den planen och kom också att användas i det riksdagsbeslut som fattades efter folkomröstningen. Men jag tycker inte att man kan jämställa en plan för att försöka lansera en metod i syfte att ställa om energisystemet, inkl. avveckla kärnkraften till år 2010, med det som faktiskt står på de valsedlar som människor tog ställning till. Jag och mitt parti känner oss bundna till det som människor har röstat för i folkomröstningen. Förvirra inte människor ytterligare genom att göra gällande att det vid folkomröstningen fanns andra frågor upptagna och att människor röstade på ett annat sätt än på de saker som faktiskt stod på de valsedlar som förekom vid folkomröstningen! Herr talman! Socialdemokraterna tycker inte att man skall betrakta el som vilken insatsvara som helst. De vill se el som en insats för förädling av andra svenska produkter. Det kan låta bestickande, men är det egentligen ett rimligt sätt att se på en insatsvara av det här slaget? Bör man i så fall inte också låta samma principer vara vägledande när det gäller andra insatsvaror och t.ex. förbjuda export av pappersmassa? Det kan inte vara riktigt att exportera pappersmassa. Den kan vi ju också förädla i Sverige och göra om till papper eller något annat. Det rimliga är väl ändå att man har den prissättning på alla varor som ger den bästa användningen av produkterna eller varorna som sådana. Jag betecknar el som en vara i sammanhanget. Man skall alltså inte heller motsätta sig en riktig prisavspegling när det gäller en så viktig produkt som elen. Jag tyckte att Rolf L Nilson komplicerade bilden mycket för sig. Han sade: Om vi kan sälja el på export kommer elpriserna i Sverige att stiga såvida vi inte går in med stora statliga subventioner för att hålla en vacklande elindustri under armarna. Om elpriserna stiger måste vi alltså gå in med stora subventioner för att inte den stackars elindustrin, som förlorar mycket pengar på att elpriserna stiger, skall gå omkull! Det ligger inte så mycket logik i det resonemanget. Jag tycker inte att jag kan låta bli att understryka det, herr talman. Bengt Dalström tog upp kärntekniklagen som innehåller ett förbud mot rätten för dem som så önskar att göra konstruktionsritningar och beräkna kostnader för nya kärnkraftsreaktorer. Jag tycker inte att det är en bra lag. Rätten att tänka också med papper och penna i hand eller vid datorn och räkneapparaten borde inte kunna inskränkas. Nu är det emellertid så, att ett centerkrav inom kretsen av regeringspartier har varit att man skall behålla lagen. Det har stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här i kammaren. Inom kretsen av regeringspartier har frågan också ingått i en kompromiss kring energipolitiken. Men i sak ger jag i denna fråga för egen del Bengt Dalström alldeles rätt. Herr talman! Det här är en debatt som handlar om många saker. Jag vill sluta med att ta upp en sak som sades från socialdemokratiskt håll om kravet på en återindustrialisering i det svenska samhället. Det kan vi säkert alla hålla med om. Men låt oss samtidigt notera att antalet anställda inom den privata sektorn inte har ökat ett enda dugg under den långa period från 1950 och fram till dessa dagar då socialdemokratin har varit ett dominerande parti under långa tider. Det finns lika få anställda inom den privata sektorn nu som på 50-talet. Om vi vill ha ett starkt näringsliv bestående av både stora och små företag och både industri och tjänsteföretag och som växer och ger arbete åt flera är den en sak som behövs. Det är att den politik som den nuvarande regeringen lagt fast får fullföljas för företagens och Sveriges bästa.

Herr talman! Hadar Cars säger att han i dag har återvänt till sina gamla jaktmarker. Det är trevligt. En annan som har gjort det är att döma av dagens Dagens Nyheter Hadar Cars kollega Hans Blix, som också gästspelar i den svenska energidebatten i dag. Nu saknas egentligen bara Carl Tham för att bilden av Folkpartiets olika ansikten i energifrågorna skall bli alldeles tydlig och klar. Hans Blix tar upp den fråga som Hadar Cars diskuterar här i dag, nämligen förmågan och möjligheten att avveckla kärnkraften. Hans Blix uttalar sig uppenbarligen som gammal linje-2 general. Jag utgår från att han inte lägger sig i den svenska energidebatten i sin egenskap av chef för IAEA utan som folkpartist och linje-2-general. Han säger att Sverige inte kommer att kunna avveckla kärnkraften till år 2010. Jag vill bestämt fråga Hadar Cars om han delar den bedömningen. Hadar Cars talar liksom Birgitta Johansson om långsiktighet. Det är riktigt att den är önskvärd och attraktiv. Min fråga till Hadar Cars är följande: Börjar denna syn på behovet av långsiktighet 1991? Är det förbjudet att börja räkna den från 1980? Går det möjligen att fortsätta en långsiktighet som inleddes 1980? Nej, Hadar Cars, jag kräver ingen snabb avveckling. Jag kräver precis bara den avveckling för vilken Hadar Cars gick till storms på barrikaderna 1980 -- alltså den avveckling som linje 2 förespråkade. Själv stod jag och Centern för en helt annan avveckling: sex reaktorer under en tioårsperiod. Den skulle vara avslutad 1990. Jag försöker förtvivlat försvara Hadar Cars seger i folkomröstningen. Jag undrar ändå om det inte vore klädsamt om Hadar Cars från tid till annan också iklädde sig den arbetsuppgiften, må vara under ett gästspel i gamla jaktmarker. Hadar Cars säger att avveckling till år 2010 bara var en tanke hos linje 2. Absolut inte! Så var det verkligen inte. Den regering i vilken folkpartister ingick lade fram en proposition som slog fast årtalet. Detta bekräftades av den dåtida talesmannen Carl Min fråga är naturligtvis följande: Är det detta som Hadar Cars tillsammans med moderaterna är på väg att springa ifrån denna dag?
Herr talman! Hans Blix är generaldirektör för IAEA. När han uttalar sig gör han det enbart i den egenskapen, oberoende om han befinner sig i Sverige eller i något annat land. I energiuppgörelsen 1991 gjorde vi i Folkpartiet fullständigt klart att vi inte anser 2010 såsom ett bindande årtal. Vi sätter det som stod på valsedlarna i kärnkraftsomröstningen högst, nämligen att avvecklingen skall ske på ett sådant sätt att man fortsätter att trygga god sysselsättning och fortsatt välfärd i Sverige. Det är för oss viktigare än att det skall ske till ett visst årtal. Jag tror därigenom att jag har svarat på det grundläggande av det Lennart Daléus ville ha svar på. Jag kan väl också citera den romare som sade följande: En sådan seger till och jag är förlorad.
Herr talman! Det Hadar Cars säger om Hans Blix roll i det han agerar kring i går och i dag är spännande. Det aktualiserar nämligen frågan hur Sverige skall se på IAEA och IAEA:s roll. Det kan rimligen inte vara på det sättet att chefen för IAEA kan komma dimpande och kasta sig in i den svenska energidebatten, säga att avveckling inte är möjlig och göra sig lustig över svenska politikers agerande i frågan på det sätt Hans Blix gjorde i går. Om det är på det sättet tycker jag att regeringen allvarligt bör titta på frågan om svenskt deltagande och svensk syn på IAEA:s roll. Det är inte på det sätt som Hadar Cars sade när han försökte svara på den andra fråga jag ställde. Folkpartister ingår i en regering som två månader efter en folkomröstning tolkar resultatet som att 2010 gäller. Om folkpartister sitter med i ett näringsutskott som bekräftar detta är det svårt att tolka det som något slags pamflett från Folkpartiet eller att det under detta ligger någon annan åsikt än den man givit uttryck för i gemensam proposition och utskottsbetänkande. Herr talman! Den sista fråga jag skulle vilja beröra med Hadar Cars är synen på folkomröstning. Hur skall vi göra nu när vi skall försvara folkomröstningsinstitutet när det är så uppenbart att många aktörer inte vill vara med om att försvara det eller stå fast vid beslutet och fullfölja det. Vad skall vi säga till dem som inför en kommande folkomröstning är oroliga för politikers sätt att leva upp till resultat i folkomröstning? Skall Hadar Cars ge sig ut i landet -- det hoppas jag att han gör, eftersom jag har förstått att han som det står i visan åker till Tensta och Luleå på olika sätt -- och förklara för de ungdomar, miljöengagerade och energiintresserade som undrar om man kommer att bry sig om resultatet av den kommande folkomröstningen? Vad kommer Hadar Cars att säga till dem? Jag tror att vi på något sätt gemensamt måste reda ut den frågan. Det bästa sättet är naturligtvis att skyndsamt visa respekt för den folkomröstning och den seger som
Herr talman! Hans Blix har nyligen omvalts för en fjärde period som generaldirektör och chef för IAEA, dessutom av en majoritet som har vuxit för varje gång. Jag tror inte att han behöver frukta Lennart Daléus syn på hans sätt att sköta uppdraget. Årtalet 2010 diskuterades inför folkomröstningen och återfanns i de dokument som linje 2 tog fram. Det var inte bara ett slagord. Men det är inte i alla valmaterial som man kan se så långt in i framtiden som 30 år och veta att det som står där kan stå fast ograverat. Om man tittar på Centerpartiets valmaterial sedan 30 år tillbaka, kan det ha skett någon liten förändring vid något tillfälle. Det är jag övertygad om. Däremot tycker jag att det är oerhört viktigt att man håller fast vid resultatet från folkomröstningen, vid det som stod på valsedlarna. Där stod det bl.a. att det inte får byggas några nya kärnkraftverk i Sverige och att avveckling skall ske i den takt som är möjlig med hänsyn till sysselsättning och välfärd i landet. Det håller Folkpartiet på. Jag vill inte hävda att inte Centerpartiet gör det. Men Lennart Daléus tycker uppenbarligen att det som stod i linje 2:s material är viktigare än vad som stod på valsedeln vid folkomröstningen. Det tycker jag är illa. Jag är anhängare av folkomröstningar och hoppas att vi skall ha många sådana. Men då skall det vara klara och raka linjer. Det skall vara två alternativ, ett ja och ett nej. Det skall inte vara tre alternativ, som kan tolkas på olika sätt. Om Lennart Daléus håller med mig på den punkten har vi tagit ett litet steg närmare varandra i en viktig demokratifråga.
Herr talman! Det föregående replikskiftet får mig att komplettera mina yrkanden. Jag vill, med anledning av replikskiftet mellan Hadar Cars och Lennart Daléus, yrka bifall till den del av min meningsyttring som handlar om IAEA:s roll. Den innebär att regeringen skall ta initiativ för att IAEA skall ägna sig huvudsakligen åt kärnkraftsavveckling och förhindrande av kärnvapenspridning. Jag trodde i min enfald att Hans Blix gjorde sitt uttalande i egenskap av middagstalare. Han är en förträfflig middagstalare. Men om experten Hadar Cars har sagt att detta var ett uttalande som han gjorde i rollen som chef för IAEA, måste jag yrka bifall till min meningsyttring i detta avseende. Jag måste rätta Hadar Cars. Han säger att jag påstod att man genom statssubventioner skulle hålla en vacklande kraftindustri under armarna. Akustiken är inte perfekt här. Det jag sade var att man skulle hålla en vacklande, energikrävande basindustri under armarna. Det vill jag inte. En återkommande fråga är var alternativen finns. Var finns den nya tekniken? Hadar Cars ställer uppfordrande den frågan till oss som vill avveckla kärnkraften under en 30-årsperiod från folkomröstningen. Ställer inte Hadar Cars frågan till sig själv? Hur kommer det sig att det går så extremt långsamt inom energisektorn? Det finns en hel del teknikområden där man kan följa utvecklingen under betydligt kortare tidsperioder än 30 år och då se att teknikutvecklingen är minst sagt revolutionerande. Så är det inte här. Min slutsats är att det beror på att långsiktighet saknas. Det finns inga fasta spelregler. Beslut ändras när det gäller trovärdigheten i avveckling, hastigheten i avvecklingen, styrmedel såsom skatter och avgifter. Detta är ett stort problem som hindrar teknikutvecklingen och miljöanpassningen av det svenska samhället.
Herr talman! Jag ser två stora energikällor som kan komma att ersätta väsentliga delar av både fossilkraft och kärnkraft. Det är fusionskraft och solenergi. Det satsas enormt mycket pengar på dessa två energikällor, mer än på mycket annan viktig forskning i världen. Det är inte brist på pengar. Det är svårigheten att lösa de grundläggande problem som är förenade med dessa två energislag som gör att man inte kommit längre. Jag är ändå optimist och tror att man någon gång under de närmaste 30-- 40 åren skall kunna komma så långt att dessa tekniker kan omsättas i praktisk verklighet. Det ser jag fram emot. Då är också tidpunkten kommen att göra de stora energipolitiska förändringarna. Där är vi inte i dag. Rolf L Nilson och andra bortser från den verklighet som finns och försöker stifta lagar och hitta vägar för att åstadkomma någonting som det inte går att klara med den teknik som finns i dag. Det är det jag vänder mig emot. Om jag missförstod vad Rolf L Nilson sade i sitt inlägg ber jag om ursäkt. Jag har i varje fall förstått Rolf L Nilsons avsikt. Den har jag ingenting emot, som logiskt resonemang, även om jag har invändningar mot den i sak. Jag vill upplysa Rolf L Nilson om att en viktig uppgift för IAEA är att förhindra kärnvapenspridning. Inte minst dess generaldirektör är starkt engagerad i den. Jag vill hänvisa till vad som sker i IAEA:s kontakter med bl.a. Nordkorea för närvarande. Däremot är det inte en uppgift för IAEA att avveckla kärnkraften, vilket Rolf L Nilson uppenbarligen tycks tro. Det ingår inte alls i uppgifterna. Man kan alltså inte anklaga generaldirektören för att han inte löser de uppgifter som Rolf L Nilson tycker att han skulle ha. Man får i stället hedra honom för att han sköter de uppgifter som organisationen har ålagt honom.
Herr talman! Jag tror att de koncept för ny energi som Hadar Cars förordar i stor utsträckning är villospår. Jag tror mera på småskaliga projekt, avancerad besparingsteknik och effektiviseringar. Jag tycker också att mycket pekar på att de s.k. det gäller vindkraft och bioenergi -- kan spela en viktig roll i en avvecklingsprocess. Om avvecklingsprocessen startar nu, som man faktiskt kan säga att den har gjort så länge Oskarshamn 1 står avställt, och fortsätter i ordnad takt, ser jag inga stora tekniska problem. Jag kan inte se några elförsörjningsproblem. Jag ser positiva effekter av detta när det gäller teknikutveckling och omställning av svensk produktion och svensk arbetsmarknad. Jag föreställer mig att det kan ge Sverige konkurrensfördelar och inte kyla och mörker, som Hadar Cars och andra som tvivlar på denna utveckling tror.
Herr talman! Liksom Fredrik den store ser jag gärna att var och en blir salig på sin fason, dvs. på sin tro. Jag tillåter därför gärna också Rolf L Nilson att bli det. Besparingar är inte detsamma som energiproduktion. Jag tror det finns förutsättningar att spara energi, inte minst i industrivärlden, dvs. också i Sverige. Samtidigt växer behoven av energi i stora delar av världen som i dag är klart underförsörjda. Hur skall vi lösa världens energifrågor, så att vi inte bidrar till en katastrofal miljöförstöring? Det är en fråga som jag tycker att vi har anledning att fundera allvarligt på. Som jag ser det finns det inte i dag något bra alternativ som är tillgängligt. Det kan komma. Solenergi är inte nödvändigtvis lika med stora, fantastiska anläggningar. Solenergi kan också komma att utnyttjas i mindre, mer närliggande sammanhang.
Herr talman! I motsats till Hadar Cars tror jag att en av de stora potentialerna för bioenergi och solenergi finns när det gäller att ersätta elen just i fråga om husuppvärmning. Detta sker i samband med renoveringar och nybyggnationer. Jag noterar tacksamt att Hadar Cars är övertygad om att energiöverenskommelsen skall ligga fast. Det för med sig konsekvenser. Då bör överenskommelsen också kunna vidareutvecklas. Hadar Cars är väl ändå inte nöjd med hur energiöverenskommelsen fungerar i praktiken? Hadar Cars talar vidare om valår och undanställda käpphästar. Jag vill se bortom retoriken. Vi skall diskutera hela spektrumet av energifrågor i kommissionen. Om inte alla partiers s.k. käpphästar skall komma fram behöver vi höra att det verkligen finns en vilja att pröva de olika partiernas argument. Jag vill pröva Folkpartiets argument i positiv anda. Kommer Folkpartiet att i konstruktiv anda vilja pröva förslag, även om de kommer från kds? Hadar Cars resonemang om möjligheter och omöjligheter när det gäller den tekniska utvecklingen utgår från att allt är känt av dagens debattörer och att inga nya tekniska rön kommer att bli användbara i framtiden. Tror Hadar Cars verkligen att vi kommer att få se nya rön och att nya tekniker kommer till användning, eller har vi upptäckt allt? Många hoppas naturligtvis att fusionstekniken skall mogna. Detta är tre självklara frågor som trots allt behöver besvaras, med tanke på reaktionerna på talet om kärnkraftsavveckling. Vi har velat resonera pragmatiskt och praktiskt, och vi har inte alls försökt använda oss av slagord, men det är svårt att få konkreta svar. Jag ställer alltså tre enkla frågor: 1.Är Hadar Cars nöjd med hur energiöverenskommelsen fungerar i praktiken? 2.Kommer Folkpartiet att i konstruktiv anda pröva förslag, även om de kommer från kds? 3.Tror Hadar Cars att vi kommer att se nya rön och att nya tekniker kan komma till användning, eller har vi upptäckt allt?

Herr talman! Emellanåt har det varit övertoner i den här debatten. Emellanåt har vi instämt i vad andra har sagt, och vi har tackat varandra. Jag vill börja med att tacka Hadar Cars för det inlägg som han har gjort och för klarläggandet kring agerandet av linje 2 i samband med kärnkraftsomröstningen 1980. Jag vill också få med i protokollet att jag är ledsen över att Gudrun Norberg inte finns med i debatten i dag. Gudrun Norberg har nämligen stått för en lugn och sansad debatt i näringsutskottet när det gäller energifrågorna. Det sätter vi socialdemokrater ett stort värde på. Hadar Cars ställde några frågor till mig. Jag vill gärna upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande. Jag menar att el skall användas som insatsvara för att förädla industriproduktionen, främst i de branscher som är exportberoende och som kan ta hem inkomster till Sverige. Det är framför allt viktigt att vi har en säker tillgång till el -- naturligtvis till rimliga priser -- när det gäller skogsoch malmindustrin. Hadar Cars tog upp frågan om huruvida de anställda i industrin har ökat eller minskat. Det är riktigt att antalet anställda i industrin är ungefär lika stort som på 50-talet, men vi befinner oss i ett helt annat läge. Antalet anställda har inte ökat, men det handlar om mer pengar. Varorna har blivit mer högförädlade. Vi har fått en teknik som både fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna har välkomnat. Det är också viktigt. Detta har kunnat ske i en tid när vi hade tillgång till säker och billig energi. Det är en förutsättning för en industriell utveckling och för det framtida samhället som kommer att bli ett informationssamhälle, ett tjänstesamhälle. Energi kommer vi att behöva. Jag har inte velat beröra alla detaljer kring vind, sol, vatten osv. Vi måste se energin som en långsiktig insatsvara.
Herr talman! Inte minst elenergi är en viktig insatsvara. Men den, liksom andra viktiga insatsvaror, skall naturligtvis prissättas på riktiga grunder. Vi har inte olika grundläggande värderingar när det gäller industrisysselsättningen. Däremot tror jag att vi skiljer oss åt i fråga om hur den skall åstadkommas. Eftersom den här debatten i huvudsak handlar om energi ber jag att få återkomma om den saken vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Jag har under 15 år haft förmånen att kunna delta i riksdagens energidebatter. Visst har mycket förändrats, men mycket är sig likt. På en punkt har vi i dag en mycket markant upprepning av historien. Den kärnkraftsvänliga majoriteten flyr åter in i en energikommission för att slippa vidta de åtgärder som krävs för den förnyelse av energisystemet som är förutsättningen för kärnkraftsavvecklingen. Visst har omvärlden förändrats. Det är inte möjligt att med säkerhet förutsäga vad som kommer att hända i morgon eller exakt vad den ena eller andra åtgärden kommer att betyda på lång sikt. Vi lever i en föränderlig värld, och det finns alltid ett förhinder för den som är obotfärdig. Vi har lärt oss mycket under 15 år. Ingen förnekar i dag biobränslenas möjligheter och värden. Att effektivare energianvändning är en av våra största ''energikällor'' är också uppenbart för de flesta. Det är inte brist på kunnande eller alternativens möjligheter som är orsaken till att användningen av förnybar energi i dag är begränsad. Nej, orsaken är att det finns ett överskott på energi och att den nya energiproduktionen måste konkurrera med befintlig energiproduktion, med delvis avskrivna värden och en kortsiktig marginalkostnad. I jämförelse med ny fossileldad kondenskraft eller ny kärnkraft -- om någon skulle vilja satsa på det -- har alternativen god konkurrensförmåga. Det gäller både biobränslebaserad kraftvärme och vindkraft. Det vill jag poängtera. Det har skett och kommer att ske stora reinvesteringar i den svenska kärnkraften. vår minsta och äldsta reaktor -- rustas upp för totalt Den har stått still i snart två år. Godset i reaktortanken är försprödat och har länge utgjort en extra komplikation. Även efter denna mycket omfattande upprustning är Oskarshamn 1 fortfarande en gammal reaktor. Det är ungefär som att renovera en gammal bil; den blir inte ny. Det innebär självfallet både säkerhetsmässiga och ekonomiska risker. Jag tror inte att någon i denna kammare tror att OKG skulle göra denna investering -- som är mycket större än nybyggnadskostnaden -- om man trodde på vad Socialdemokraterna säger, nämligen att all kärnkraft skall vara avvecklad senast år 2010. Riksdagen och i första hand Socialdemokraterna gör sig skyldiga till något som mest liknar ett bedrägeri och binder sig allt hårdare fast vid en kärnkraftsproduktion efter år 2010. Detta är allvarligt. Kraftbolagen gör stora investeringar som de sedan vill ha ersättning för om avvecklingen skulle fullföljas. Fem miljarder satsas på byte av ånggeneratorer i Ringhals och upprustning av O1. Det är självklart felinvesteringar om vi skall ha en planmässig, optimal, ekonomisk avveckling av kärnkraften till år 2010. Det är helt klart att vi inte bör fortsätta med att investera stora pengar i avvecklingsalternativ. I stället bör vi satsa på utvecklingsalternativenframtidsalternativen. Det gamla, ursprungliga beslutet, som fattades redan 1981, att vi successivt skall bygga upp energisystem som baseras på förnybara, inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan, har det funnits enighet om. Det billigaste sättet att avveckla kärnkraften vore att nu stoppa O1 och i fortsättningen helt satsa för framtiden. Här finns alternativ. Låt mig bara ta två exempel. Den globala användningen av biobränsle är mycket större än den bokförda. Tittar vi på den som sker i första hand i utvecklingsländerna finner vi att den har en mycket låg verkningsgrad, säkert lägre än 25 %. En förbättring till mycket rimliga 50 % skulle innebära ett energitillskott som är långt större än all den energi som kärnkraften producerar i världen i dag, och detta utan att använda en enda ny vedpinne. Den svenska användningen av biobränsle är i dag ca 70 TWh. Vi kan tekniskt och ekonomiskt fördubbla detta fram till år 2010. Det är mycket stora tillgångar som är mycket mer tillgängliga än ny kärnkraft. Hadar Cars talar om sol och fusion. De har likheten däri att solenergi är fusionskraft. Men självklart är det mycket bättre att utnyttja den fusionskraft som kommer från solen till vår jord. Alltsammans -- Där har vi mycket stora möjligheter att ersätta kärnkraft och framför allt få det energisystem som vi tidigare varit överens om sedan 1981. Vi kommer aldrig att få ett bättre tillfälle att starta avvecklingen än nu. Vi har ett överskott på el. Vi har gott om alternativ baserade på förnybar energi, som är billigare än ny kolkondens och ny kärnkraft. Vi kan göra en successiv utbyggnad som optimalt utnyttjar de olika projektens möjligheter samtidigt som vi förbättrar sysselsättningen. Per-Richard Molén, det finns inte något samband mellan kärnkraftsel och sysselsättning. Vi upplever den dramatiskt högsta arbetslösheten under en tid då vi aldrig någonsin tidigare haft så god tillgång till kärnkraft. Verken har stått stilla, både därför att de inte har fungerat och därför att inte elen har behövts. Kärnkraften är inte evig, det måste vi lära oss. Vi kan ha olika åsikter om årtal och sådant, men kärnkraften måste ersättas. Detta är det tragiska i den argumentering som görs av bl.a. Per-Richard Molén att han inte förstår att vi måste ta i denna fråga. Om vi skjuter upp avvecklingen innebär detta att vi sannolikt tvingas till mycket snabbare förnyelse av energisystemet till mycket högre konstnader. Vi försitter en lång rad av utomordentliga investeringstillfällen och sysselsättningstillfällen därför att vi inte planmässigt genomför det som vi vet att vi under alla förhållanden måste göra. 2010 var lag. Det är märkligt, herr talman och riksdagskolleger, att det i denna dag är tre partier som öppet deklarerar att man inte vill stå för 2010. Det är Moderaterna, Folkpartiet och Ny demokrati. Dessa har tidigare röstat med och sagt att vad vi har uttalat i riksdagen det är lika med lag. Det är svårt för riksdagen att behålla sin trovärdighet om vi hanterar en sådan viktig fråga på detta sätt. Herr talman! Det är en fläck på riksdagens heder att vi inte i dag ger klart besked till aktörerna på energimarknaden. Denna försummelse har bara förlorare: miljön, skattebetalarna och även kraftbolagen kommer att finnas bland förlorarna. Det är ett mycket tungt ansvar riksdagsmajoriteten tar på sig. Speciellt gäller det socialdemokraterna som samtidigt försöker ge sken av att de menar allvar med att all kärnkraft skall vara avvecklad år Jag yrkar härmed bifall till Centerns reservationer i NU17.
Herr talman! Det är rätt mycket av ett avskedstal Ivar Franzén håller vid det här tillfället. Han har under alla de år som vi har haft tillfälle att mötas i debatter och utredningar präglats av kunnighet, saklighet och ett väldigt stort lugn. Jag har alltid imponerats av hans mycket gedigna kunskaper, inte bara i stort, utan även i smått. Han har visat en stark vilja och envishet att försöka övertyga om sina uppfattningar när det gäller energipolitiken och inte minst kärnkraften. Han inbjuder till en ny energidebatt. Det skall vi inte ha. När det gäller O1 får vi, tyvärr Ivar Franzén, skiljas med litet olika uppfattningar. Vad det kostar Oskarshamn att återställa O1 är 700 miljoner kronor fram till januari 1995. Den återställningskostnaden kommer att vara återbetald på ett till ett och ett halvt år. Eftersom skillnaden mellan kärnkraftskostnaden i O1 ligger ungefär vid 20 öre och ny energiproduktion ligger vid 35 öre så blir återbetalningstiden väldigt kort. Därför finns det anledning att uppskatta de insatser Oskarshamn gör för att få i gång reaktorn. Billigare tillskott av el kan vi inte få.
Herr talman! Jag vet att Per-Richard Molén är informerad om totalkostnaderna, de pengar som läggs ned från det att O1 ställdes av till dess den åter kommer i gång någon gång i början på nästa år. Den uppgift jag lämnat är en försiktig beräkning. Tar man den totala summan och inte bara de speciella 700 miljonerna, måste man självklart se det som pengar som skulle kunna användas utomordentligt mycket bättre i förnyelsen av vårt energisystem och med mycket mer långsiktigt värde. Då hade vi verkligen byggt för framtiden i stället för detta uppehållande försvar. I en situation då en reaktor inte behövs har man egentligen ingen avkastning om man tittar på den samlade produktionen. Det är så också vid byte av vissa ånggeneratorer. Det har funnits alternativ befintlig produktion till lägre kostnad. Man har alltså bara den rörliga kostnaden på redan gjorda investeringar. Med kunskap om att avveckling skall ske kan man inte spekulera i framtiden. Jag har mycket stort förtroende för kraftbolagens ekonomiska bedömningar. Men de bygger på antaganden, och dessa antaganden skapar vi genom att inte ge klara signaler från riksdagen. Det är därför jag upprörs i dag. Jag upplever att riksdagen medverkar till att ge sådana signaler att vi lurar dem att fatta beslut som är felaktiga om vi fullföljer fortfarande gällande riktlinjer för kärnkraftsavvecklingen. De kommer att ställa oss till svars för detta. Per-Richard Molén och andra säger: Vi vill inte avveckla till år 2010. Nå, de är i alla fall ganska hederliga. Men det är ohederligt att säga: Vi skall avveckla till år 2010, samtidigt som man medverkar i det beslut som nu kommer. Detta är upprörande. Det är inte värdigt Sveriges riksdag att på detta sätt hantera en så viktig fråga. Det är viktigt att vi har ärliga, sunda relationer med beslutsfattarna i näringslivet. De skall kunna lita på oss, och vi skall kunna kräva av dem att de följer de riksdagbeslut vi har fattat. Det är de ramar de skall leva efter.

Herr talman! Till skillnad mot Ivar Franzén håller jag härmed mitt jungfrutal i energidebatten. Jag vill bekänna att jag hade anmält mig som talare till NU22, och eftersom jag är siste talare på NU17 kanske det kan anses förlåtligt om jag blandar ihop betänkandena. Jag väckte en motion beträffande handeln med el som har blivit föremål för en förträfflig sammanfattning på en tredjedels sida i betänkandet. Det är en artighet som aldrig kommit mig till del tidigare. Jag trodde att jag var ensam om att tycka att det var en bra motion. I denna motion uttryckte jag en förundran över att man i propositionen ej diskuterat regeringens energipolitiska beslut 1991. Jag var lika förvånad att regeringen inte med en rad berörde den mycket känsliga kärnkraftspolitiken. Nu har jag till min glädje noterat att näringsutskottet villfarit mina önskemål i motionen genom att tillsätta en energikommission för att behandla de problem som jag hade tagit upp. I min motion yrkade jag avslag på propositionen. Jag har blivit överöst med argument för att vi skall avreglera produktion och distribution på elmarknaden. Jag bombarderades av telefonsamtal och brev till den grad att jag långsamt började överge min negativa inställning. Numera ställer jag mig fullt bakom regeringens proposition. Trots min omvändelse har jag några i mitt tycke viktiga reservationer. Jag tror det hade varit fördelaktigt att först konkurrensutsätta marknaden genom att slå hål på oligopolet Vattenfall-Sydkraft innan man började realisera regeringens förslag. Jag har ännu inte fått klart för mig om regeringen verkligen vill privatisera Vattenfall eller inte. Jag kan bara spekulera i att man kanske först måste lösa kärnkraftsproblematiken innan man på allvar kan diskutera en privatisering. Vem vill investera i ett bolag som kan tvingas slå ihjäl kärnkraften? Vidare: Hur skall man ställa sig till utländska investerare i Sydkraft? Som ni kanske vet äger den tyska storkoncernen Veba, som är det elfte största konglomeratet i Europa genom sitt dotterbolag Preussen Electra 16 % i Sydkraft. Veba har en försäljning på 242 miljarder kronor 1992 och har en halv miljon aktieägare. Den är Europas i särklass största aktör på energiområdet. Det torde inte vara orealistiskt att räkna med att Veba så småningom kan bli majoritetsaktieägare i Kanske tvingas man i vårt nya Europa acceptera sådana övertaganden, men vi kanske först borde ha en öppen debatt om saken på hemmaplan. En annan fråga som jag ställt i min motion är att man föreslagit en generell anmälningsplikt beträffande långsiktiga exportkontrakt. Jag har frågat mig om detta vapen är tillräckligt vasst för att rå på företeelser som att man från Sverige och Det gäller att skynda långsamt med avregleringen. Det är, som jag ser det, knappast realistiskt att över natten etablera en elbörs som kommer att domineras av Vattenfall och Sydkraft. Man kan läsa i propositionen att erfarenheterna från den norska elmarknarknaden är övervägande positiva. Studerar man vad som hänt får man dock en något annan bild. Efter introduktionen av norska elbörsen i oktober 1992 låg priset per kilowattimme på ca 10 norska öre. Den sjönk sommaren 1993 till ca 3 öre för att sedan stiga rakt uppåt till en topp i februari 1994 på ej mindre än 44 öre. Nu är den nere igen, men det norska exemplet pekar på att en kraftbörs lika gärna kan slå åt fel håll. Kostnaderna kan öka, inte minst för de små förbrukarna d.v.s. huhållen. Jag har därför efterlyst en konsekvensanalys som skulle ta fasta på hur en avreglerad elmarknad skulle kunna påverka den enskilde komsumenten. Även om regeringens proposition kommer att godkännas är det olyckligt att man inte fått en politisk enighet i en så här viktig fråga som är mycket långsiktig. Den avreglering regeringen nu föreslår innebär ett helt nytt tänkande, där kunden skall få välja sin egen leverantör. Jag tror att man måste skynda långsamt och försiktigt. Vi får inte glömma att Sverige redan nu har ett av världens bästa elförsörjningssystem med mycket konkurrenskraftiga elpriser, om vi inte har de lägsta elpriserna i världen. Låt därför inte den föreslagna privatiseringen slå omkull det effektiva i dagens eldistribution. Låt oss än en gång skynda långsamt när det gäller att konkurrensutsätta eldistributionen. Det är i den förhoppningen Bengt Dalström och jag har övertygat Ny demokratis riksdagsgrupp att enhälligt ställa sig bakom regeringens proposition.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till debatten. Jag har också väckt en motion och jag står bland dem som vill ha en lag för när kärnkraften senast skall vara avvecklad. Jag tror det är nödvändigt att ha det. När jag hör majoritetens representant tala här blir jag än mer övertygad om detta. Jag är klart medveten om att det i folkomröstningen inte fanns något årtal angivet. Däremot har senare riksdagen gjort en tolkning av folkomröstningens resultat. Det tycker jag har skett på ett helt korrekt sätt. Man har kommit fram till att år 2010 skall kärnkraften vara avvecklad. Majoriteten i utskottet står också bakom att enligt riksdagens beslut skall kärnkraften vara avvecklad senast år 2010. Det hoppas jag att de som nu skrivit under detta betänkande också står bakom. Debatten får mig att stundtals tvivla på det. Vi hade en utfrågning om kärnkraften och dess avveckling med representanter för olika partier. Jag tror det var för snart två år sedan. Ungdomsförbunden var medarrangörer. Det som fick mig att reagera mycket starkt var när en representant från kraftindustrin på min fråga om hur man förberett sig efter riksdagens beslut om att kärnkraften skulle vara avvecklad år 2010, frankt deklarerade att man inte förberedde sig alls, eftersom det inte fanns någon lagstiftning, och det därför inte var något som man behövde bry sig om. Sedan gjorde riksdagen ändå en tolkning att riksdagens beslut i det här fallet också skulle vara vägledande och gälla för aktörerna på marknaden. Men eftersom det inte gör det -- och debatten visar att det finns ledamöter som inte heller utgår ifrån att det skall vara möjligt att avveckla kärnkraften till år 2010 -- ser jag det som nödvändigt att ha en lagstiftning på området. Det är framför allt för aktörerna på marknaden som jag tror att det är nödvändigt att göra detta. Annars kommer vi att vara i den situationen år 2010 att vi skall avveckla kärnkraften, men utan att ha alternativen. Då går det inte att genomföra någon avveckling. Det är väl vad vissa hoppas på. Men jag tycker att vi måste ta våra beslut på allvar och se till att de får verkan ute i samhället. Vidare tog jag upp ett par andra frågor i min motion. De gällde bl.a. slutförvaring av kärnavfall. Den lagstiftning som finns på området är bra. Det visar också på behovet av en lagstiftning där det klart framgår att vi i Sverige inte vill ha slutförvaring av utländskt kärnavfall. Utskottet påpekar helt riktigt att det är tillåtet att importera utländskt kärnavfall under en begränsad period och t.ex. behandla avfallet i Sverige för att därefter återställa detta till utlandet. Det finns de som är oroliga för att detta kanske kommer att pressa på och leda till ett slutförvar av utländskt kärnavfall. Därför är det viktigt att ha denna lag på området i fråga. Till slut har vi frågan om IAEA:s roll. Helt riktigt skall IAEA verka för att kärnvapen inte sprids runt om i världen. Det är mycket angeläget. Kärnvapen är ett hot mot allas existens och överlevnad. Men det går inte att komma ifrån att det finns en koppling mellan kärnvapen och kärnkraft. Om man verkligen skall verka för att minska spridningen av kärnvapen, måste man också verka för att minska spridningen av kunskap om kärnteknik. Därför går det enligt mitt sätt att se inte att särskilja på kärnkraft och kärnvapen. Det vore också angeläget att föra in detta i IAEA:s roll. Det skall helt klart framgå att IAEA inte skall medverka till att kärnkraft sprids.

Herr talman! Låt mig få börja med att understryka och instämma i vad Birgitta Johansson sade i det tidigare ärendet, nämligen att vi socialdemokrater menar att även avregleringen av elmarknaden bör ses i ett större energipolitiskt perspektiv. När vi har studerat regeringens förslag har vi saknat en analys av bl.a. hur avregleringen påverkar möjligheterna att klara det tidigare beslutet om kärnkraftsavvecklingen. Bland de 272 sidor som finns i regeringens proposition får man förgäves leta efter analyser och konsekvenser av en sådan reform. Hela förslaget är egentligen bara en teknisk genomgång av hur, inte om, en avreglering skall genomföras. Herr talman! Vi i oppositionen beklagar att regeringen inte tagit kontakt med oss i förberedelsearbetet. Det finns sedan en lång tid tillbaka en strävan i svensk politik att fatta energipolitiska beslut i största möjliga enighet. Den senaste politiska uppgörelsen på energiområdet är, precis som Birgitta Johansson sade, från 1991. Vi socialdemokrater tog i regeringsställning initiativ till förhandlingar och kunde i ett konstruktivt arbete komma fram till en överenskommelse med Folkpartiet och Centerpartiet. När den socialdemokratiska regeringen lade fram sin energiproposition var den redan förankrad hos oppositionen. Regeringen hade kunnat göra så även denna gång. Men den valde att inte lyssna på oss. Det har inte varit något som helst samråd om avregleringen av elmarknaden. Det har inte funnits ett papper, och vi har inte fått ett samtal från regeringen. I september förra året sände vi socialdemokrater ett brev till näringsminister Per Westerberg. Jag har en kopia på brevet i min bänk. Vi framförde preciserade frågor om den s.k. avregleringen. Vi väntar fortfarande på svaret. Det var vi socialdemokrater som först tog upp frågan om avregleringen av elmarknaden. Det har hänt en hel del saker sedan frågan först kom upp på dagordningen för några år sedan. Jag vill peka på två faktorer som innebär nya förutsättningar. Ett första skäl heter Per Westerberg. Per Westerberg är näringsminister. Per Westerberg är ansvarig för energipolitiken i regeringen. Han är en person med mycket stark ideologisk prägel. Det tror jag mig kunna påstå. I mångt och mycket representerar Per Westerberg en kvarleva av 1980 talets högervåg med privatiseringar och attacker som kardinallösningar på offentliga sektorns ekonomiska problem. Herr talman! Det är ingen överdrift att 1980-talet kom att präglas över hela västvärlden av en stark tilltro till marknadsmässiga lösningar. Det gällde även den typen av produktion som betraktades som naturliga monopol och av det skälet bedrevs i offentlig regi. Den grundläggande frågan var om vi skulle låta marknaden sköta det som vi hittills skött gemensamt. Frågeställningarna gällde såväl social som politisk infrastruktur. Frågan väcktes om statliga verk, som t.ex. järnvägsverket SJ, Vattenfall kunde byta form från affärsverk till aktiebolag och om ytterligare förändringar av regelverken kunde göras. Detta var en utveckling som började redan under den socialdemokratiska regeringsperioden. Den skedde försiktigt och trevande. Men denna försiktiga hållning har vridits om till närmast stormstyrka i den borgerliga regeringen. Televerket har ombildats till Telia. Posten har blivit bolag. Vägverket, den myndighet som ansvarar för vägunderhåll och byggande av vägar i Sverige, kommer i delar att ombildas till bolag. Järnvägstrafiken kommer att avregleras. Statens järnvägar kommer att bolagiseras. Vattenfall skall privatiseras. Det finns uttalanden som tyder på att även Posten och Televerket kommer att privatiseras. Herr talman! Det finns alltså en koppling mellan avreglering och bolagisering-privatisering i regeringens planer. Privatiseringen är ett överordnat mål oavsett om det gynnar verksamheten eller inte. Privatiseringen går före samhällsnyttan. Vattenfall är ett av de största projekten för utförsäljning. Hur regeringen ser på detta kopplat till reglering av elmarknaden avslöjade Per Westerberg för flera år sedan. Han gav ut en bok i början av 1990-talet om privatiseringar. Där avslöjade han att när avregleringen av elmarknaden är genomförd kan Vattenfall privatiseras. Hela frågan om Vattenfalls privatisering fick nytt bränsle häromdagen när statsminister Carl Bildt sade att Vattenfall skall privatiseras. Regeringens, och i synnerhet näringsminsterns, privatiseringsambitioner har gett frågan om avregleringen av handeln med el en helt ny dimension. Elförsörjningen har i Sverige, som i de flesta andra länder, i hög grad varit en nationell angelägenhet och har därför utvecklats och byggts ut med offentligt stöd. Vårt elsystem är en del av landets infrastruktur i likhet med vägsystem och järnvägar. Det är mycket tack vare statens insatser som vårt elsystem har blivit mycket högtstående med god leveranssäkerhet och ett av världens lägsta elpriser. Vi socialdemokrater kan inte acceptera förändringar av regler som har som främsta syfte att bana väg för privatisering av Vattenfall. Avregleringen hör ihop med utförsäljningen av Vattenfall. Vi har fått detta bekräftat av både näringsministern och statsministern. Det kan inte vara en tillfällighet att statsministern begär att Vattenfall skall privatiseras just som riksdagen står i begrepp att driva igenom avregleringen. Vi menar att det skulle vara djupt olyckligt om våra gemensamma naturresurser i vattenkraft skulle utsättas för spekulation. Regeringen driver frågan om ändrade regler och avveckling av statlig verksamhet med ideologiska förtecken och inte med pragmatisk saklig ansats. Detta är en mycket viktig punkt för oss socialdemokrater. Här står vi inför ett vägskäl när det gäller synen på offentlig verksamhet. På den här punkten kommr vi inte att vika. Vattenfall skall inte privatiseras. Det är vår bestämda uppfattning, och den kommer vi att driva hårt i valrörelsen. Så vidare till den nya andra omständigheten kring avreglering. Sverige har i utgångsläget ett mycket väl fungerande elförsörjningssystem. Det torde väl de allra flesta vara överens om. När vi socialdemokrater tog initiativet till att påbörja avregleringen var ett viktigt skäl att det var något vi kunde se inom EG -- det nuvarande EU. I riksdagen uttalade man att detta är viktigt för Sverige. Man såg hur utvecklingen inom EU skulle bli innan beslut fattades om förändringar av den svenska elmarknaden. Det hette att vi skulle eftersträva samtidighet för att undvika snedvridning av konkurrensen. Det kan säkert finnas olika uppfattningar och tolkningar om vad som händer inom EU på detta område. Vår uppfattning är att processen har stannat av. Det är alldeles uppenbart att flera medlemsländer är motståndare till att öppna elproduktionen för konkurrens. Det finns i sig något ganska symtomatiskt i den utredning som föregick regeringens förslag om avreglering, den s.k. Ellagsutredningen. Man lade fram sitt betänkande för ett år sedan, och skrev där: Något omedelbart genomslag inom EG för principen om liberaliserad elmarknad -- vilken utgör en av utgångspunkterna för vårt arbete -- synes inte förestående. På rak utredningssvenska säger man egentligen till regeringen: De direktiv och utgångspunkter som ni gav oss föreligger inte längre. Därför menar vi socialdemokrater att det inte finns något skäl att ha så fruktansvärt bråttom som den svenska regeringen har för närvarande. Vilka frågor är det som vi socialdemokrater vill ha svar på? Ja, det finns flera, men jag skall begränsa mig till tre. Den första gäller kärnkraften. Den står i dag för över hälften av elproduktinonen i Sverige. För att klara avvecklingen som vi har diskuterat och beslutat om krävs investeringar i nya anläggningar. Stora investeringar skall göras av aktörer med mycket långsiktiga perspektiv, och vi befarar att en avreglering kommer att gynna de kortsiktiga perspektiven. Elpriset kommer att bestämmas av en renodlad marginalkostnadsprincip. Enheter med låg rörlig kostnad, dvs. där den stora investeringen redan är gjord, kommer alltså att gynnas. Kärnkraftverken har, som vi vet, dessa drag. De stora investeringarna är redan gjorda och marginalkostnaderna är låga; i princip är de billigare ju längre de går. I den meningen vinner de kärnkraftsanläggningar som vi har på avregleringen av elmarknaden. Det kan bli så att den föreslagna avregleringen inte ger några incitament att investera i nya anläggningar. På så sätt kan den nya regleringen av elmarknaden försvåra uppnåendet av de energipolitiska målen. Man kan särskilt påpeka att det råder politisk enighet på denna punkt. Stora summor statliga medel har anslagits för att utveckla och introducera inhemska, förnyelsebara energikällor. Som ett led i detta har många kommuner gjort investeringar i energianläggningar, bl.a. biobränslebaserade. Avregleringens konsekvenser kan omintetgöra dessa investeringar. Det finns därför också en miljöpolitisk koppling till hela frågan om avreglering av elmarknaden. Den andra frågan som vi har tagit upp gäller effekterna för glesbygden. Det är, herr talman, ett rättvisekrav att människor skall ha tillgång till el på rimliga villkor, oavsett var de bor i detta avlånga land. El är ju inte vilken vara som helst; den är en förutsättning för all typ av aktivitet. Landsbygdsbefolkningens situation får inte försämras efter införandet av nya regler. Men vi befarar att de förslag som regeringen har lagt fram inte är tillräckliga för att skapa en rättvis tariffstruktur för landsbygden. Vi undrar också vilka medel som finns för att tvinga fram en koncessionsstruktur och övriga åtgärder som kan tillförsäkra landsbygdsbefolkningen rimliga elpriser. Från regionalpolitisk synpunkt är detta naturligtvis en avgörande fråga, och vi menar att detta i sig är ett skäl för att detta måste hanteras i ett större sammanhang. Till saken hör också, enligt vår mening, frågan om privatisering av det statliga Vattenfall. Vattenfall kan i dag förhindra en negativ utveckling i de områden där staten är distributör. Man kan och skall ta regionala och sociala hänsyn och göra utjämningar som kanske inte alla gånger är affärsmässigt lönsamma. Denna möjlighet kommer dock inte att kvarstå om Vattenfall privatiseras. Jag har svårt att se vad ett privat Vattenfall, som till stor andel kan ha utländskt ägande, skulle ha för intresse av att bry sig om folk i Norrlands inland, i Bergslagen och i övriga landet, dvs. av att ta regionala och sociala hänsyn. Den tredje frågan gäller marknaden. Teoretiskt sett förutsätter en avreglering en marknad där det finns ett stort antal aktörer och där ingen, varken kund eller producent, har en dominerande ställning. Så är förmodligen fallet i Norge och i ett antal andra länder, men så är det inte i Sverige. Marknaden i Sverige domineras av ett litet antal aktörer; de tre största producenterna står för över fyra femtedelar av den totala produktionen. Elproduktionsmarknaden är nästan ett monopol. De flesta tror att detta är en utveckling som kommer att fortsätta. Vi har också sett att koncentrationstendenserna sprider sig till ett annat plan. Kraftproducenter i Sverige köper i dag upp kommunala energiverk för att tillförsäkra sig marknader inför en förestående eventuell avreglering. Det är vad man brukar kalla för en vertikal integration, vad som nu menas med det. Det är alltså ytterligare försäljning. Dess värre, herr talman, befinner sig många kommuner i en prekär ekonomisk situation, då det kan vara frestande att sälja ut kommunala energiverk. Denna process har redan startat, vilket är ett problem i sig. Jag menar att denna utveckling är mycket olycklig och skadar balansen mellan svenska distributörer och konsumenter på elmarknaden. En sådan balans är en förutsättning för att vi skall kunna ha en fungerande elmarknad. Herr talman! Detta är några av skälen till att man inte nu bör hasta fram ett beslut om avreglering. Det råder också osäkerhet på den borgerliga kanten. På resor runt om i landet har vi träffat företrädare för de borgerliga partierna på regional nivå, framför allt för Centerpartiet, som är osäkra och allvarligt oroade över utvecklingen. De vill nämligen mer än gärna att den energipolitiska kommissionen skall titta närmare på just dessa frågor, på konsekvenserna av en avreglerad elmarknad. Först gör kommissionen sina analyser, och sedan fattar man beslut. Det vore det riktiga, men så blir inte fallet här. Av allt att döma kommer regeringen med hjälp av Ny demokrati att driva igenom beslutet i dag. Riksdagen beslutar i så fall att den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 1 januari 1995. Några personer menar att vi socialdemokrater får acceptera och böja oss för detta, om riksdagen nu fattar det beslutet. Självfallet gör vi det, herr talman, så länge inte riksdagen beslutar något annat. Men jag kan här deklarera att om socialdemokratin återkommer i regeringsställning efter valet i höst, så kommer vi inte att låta denna reform träda i kraft om vi inte har fått svar på de frågor som jag ställde tidigare. Det vore inte ansvarsfullt. Energipolitiken är för viktig för att man skall tillåta förhastade beslut. Så länge frågorna inte är besvarade skall man inte heller genomföra reformen. Detta är vår bedömning. Sannolikt kommer det inte att finnas några svar på dessa frågor till den 1 januari 1995. När de kan finnas är svårt att säga. Vår ambition är att det skall gå snabbt. Från borgerligt håll har man talat om att en energikommission skall kunna sitta i flera år, men det är inte vår uppfattning. Vi menar att detta måste gå snabbt av flera skäl. Dels har marknaden till stora delar ställt in sig på en avreglering, dels är energipolitiken i stort så pass viktig för landets ekonomiska utveckling att den inte får dras i någon extra långbänk. När företag i alla elberoende branscher skall fatta investeringsbeslut vill de veta spelreglerna, precis som Birgitta Johansson sade tidigare.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

Herr talman! Reynoldh Furustrand höll ett långt och genomarbetat anförande, där han gjorde en genomgång av viktiga frågor som hänger samman med reformen för avreglering av elmarknaden och handel med el i konkurrens. Eftersom mitt ställningstagande i sak överensstämmer med det som Reynoldh Furustrand yrkade bifall till, skall jag inte upprepa alla de argument som han anförde, men det kommer att bli en del upprepningar. Den här reformen föreslogs och arbetades fram i en annan tid och i ett annorlunda klimat. Det fanns förhoppningar och det kom signaler om en snabb europeisk avreglering av elmarknaden. Det fanns ett mode inom politiken och näringslivet som främjade avregleringsidéer och marknadsidéer. Åtminstone när det gäller elmarknaden har det mesta av det här gått i stå. Utvecklingen i den europeiska unionen går långsamt, och det är få debattörer som tror att det kommer att hända någonting radikalt där inom överskådlig tid. Ett par länder har avreglerat, nämligen Norge och England. Det sägs att det är på gång i Finland. Erfarenheterna från Norge och England är blandade. De som har tittat mera systematiskt på vad som händer där säger att man inte kan dra några säkra slutsatser av avvecklingen men att vissa bedömningar kan göras. Det verkar inte som om små konsumenter direkt berörs. Det verkar som om de stora konsumenterna har fått något lägre priser. Men det har också varit tvära kast i priserna, så tvära att staten har fått gå in och reglera marknaden igen i båda länderna. Det är rätt naturligt, då det är ett nytt område som har avreglerats. Det står också i sammanfattningen av propositionen, vilket jag instämmer i, att effekterna inte kan förutsägas i alla delar. Jag tycker att riksdagen skall ta förslaget om avreglering på allvar. Det gäller ett nytt område, och det kan bli oväntade effekter. Det pågår försöksverksamhet i England och i Norge, och vi i Sverige bör enligt min uppfattning vänta och ta det lugnt med vår avreglering, lära av erfarenheterna i de länder som har avreglerat och hålla någorlunda samma tempo i utvecklingen som den europeiska unionen har. Det är inte nödvändigt att Sverige gör om samma fel som England och Norge har gjort. Det är inte nödvändigt att Sverige gör nybörjarfelen. Man kan faktiskt lära sig av andra, och det här är ett område där det är utmärkt att göra det. I den motion som vi har väckt med anledning av propositionen yrkar vi avslag på avregleringsförslaget, men vi markerar tydligt att vi inte av några principiella skäl är motståndare mot avreglering av elmarknaden. Om man kan få en avreglering till stånd som ger effektivare resursutnyttjande, som inte kolliderar med de beslut som vi har fattat om avveckling av kärnkraften, som klarar försörjningen, som klarar de regionalpolitiska målen osv., är det klart att vi skall avreglera. Vi måste då också komma ihåg att vi därmed avreglerar ett system som redan i dag är mycket effektivt. Oberoende bedömare som har granskat elmarknader i världen, med tonvikt på Europa, säger att det svenska systemet är det tekniskt mest avancerade, med de lägsta priserna, med den effektivaste resursanvändningen, med den mest rättvisa fördelningen och med den största tillförlitligheten när det gäller leverans. Det är självklart sådant som man bör slå vakt om. Jag tycker att den här beskrivningen av dagens svenska system, i kontrast mot de problem som man har där avregleringen har påbörjats, gör att argumentet för att vänta med reformen är mycket tungt. Jag tycker däremot inte att argumentet från de olika inblandade branscherna, att de har ställt in sig på en avreglering, väger särskilt tungt. Det har tidigare förekommit förhandlingar om kontrakt mellan producenter och distributörer och kunder tidigare, och man har av och till förhandlat om priserna. Man har jämfört priser mellan olika producenter, t.ex. Sydkraft, Vattenfall, Gullspång och Stockholm Energi. Det finns alltså en konkurrens på marknaden, även om det inte är fritt att välja leverantör. Det finns en konkurrens, när det kan göras en jämförelse. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Vi står inför en mycket viktig och rätt genomgripande avreglering av den svenska elmarknaden. Den kommer att ge både kunder och konsumenter en betydligt starkare position gentemot kraftproducenter och distributörer än vad som gäller för närvarande. Det är värt att notera -- vilket Reynoldh Furustrand också anförde -- att det var Socialdemokraterna som tog första steget mot en avreglering, genom att besluta att sätta Vattenfall på bolag. Vattenfall blev på det sättet en av många, någorlunda likvärdiga, aktörer på elmarknaden. Den borgerliga regeringen har fortsatt avregleringen genom att under våren 1992 lägga fram förslag om mål och strategier för reformeringen av elmarknaden, som också Socialdemokraterna var inne på. Ett av stegen var att bryta ut stamnätet ur Vattenfall och lägga detta i ett affärsverk, Svenska kraftnät. Om detta har vi i riksdagen inte haft särskilt avvikande meningar. Regeringen inbjöd på ett mycket tidigt stadium, på ett öppet och okonventionellt sätt, företrädare för samtliga riksdagspartier att delta i själva processen med att utarbeta propositionen när det gällde den fortsatta avregleringen av den svenska elmarknaden. Det som förvånade mig och många andra var att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta, och därmed förlorade möjligheten till påverkan och inflytande. Därför är det en aning förvånande att Reynoldh Furustrand nu tar till brösttoner och säger att man inte har haft möjlighet till inflytande och påverkan. Det var just det som regeringen gärna önskade, och man kände stor besvikelse när de inte ville delta. Att skilja ut sig på detta sätt är ett partipolitiskt inslag, som inte inger särskilt mycket respekt och aktning. Det avviker i hög grad från det parlamentariska samarbete som vi under lång tid har utvecklat i Sverige. Jag minns själv hur vi från de borgerliga partierna gärna ställde upp när Birgitta Dahl som energiminister inbjöd till överläggningar. Vi satte oss inte ner med sura miner, och vi avstod inte från att vara med i diskussionerna. Det är detta som hela tiden för samhället framåt. Tiden för en avreglering är inne, av många skäl. 1. Ny, modern datateknik gör det möjligt för enskilda aktörer att hantera alla de mängder av mätvärden som blir aktuella. Det är nödvändigt, på en elmarknad i konkurrens, eftersom den kommer att hantera just många konsumenter av olika slag, både stora och små. 2. Efterkrigstidens erfarenheter av ekonomisk utveckling visar att branscher som arbetat under fri konkurrens och med fri handel har utvecklats på ett dramatiskt mycket bättre sätt än reglerade branscher och marknader. Det gör mig litet besviken på Socialdemokraterna som inte på något sätt tar till sig det fina i samband med just avregleringar. Finns det något som säger att en avreglerad elbransch inte skulle bidra till en betydligt bättre verksamhet och en bättre situation för producenter, distributörer och kunder? Ett nytt regelverk för elmarknaden, inriktat på konkurrens, tycker jag bara är en naturlig anpassning till en förändrad verklighet som kan leda till avsevärda produktivitetsvinster. 3. Överkapacitet i förening med ökad konkurrens är ett lämpligt tillfälle att avreglera. Vi får inte missa den möjligheten. Jag tror att få politiker skulle vilja, eller ens kunna, genomföra en avreglering som under en övergångsfas skulle bedömas leda till högre priser. Jag förstår därför inte oppositionen. Om elmarknaden skall kunna avregleras under överskådlig tid måste det ske innan en ökad efterfrågan och andra faktorer har ''ätit upp'' den överkapacitet som fortfarande kanske trots allt finns i den svenska kraftindustrin. Det svenska elsystemet har ett hundratal producenter och 270 distributörer. Man får ett intryck av att producentsidan, kraftindustrin, är relativt kostnadseffektiv, medan det är låg effektivitet inom distributionen. Många distributionsföretag är små. Under senare tid har man kunnat notera att antalet kunder per distributionsföretag har minskat. En stor del av de potientiella vinsterna vid en avreglering finns snarare inom distributionen än inom produktionen. Därför tror jag att mycket talar för att antalet distributionsföretag kommer att minska, samtidigt som företagen blir större. Då får vi också sannolikt en större utjämning av priserna mellan glesbygd och tätort -- på det sätt som Vattenfall har åstadkommit i Norrbottens län. Socialdemokraterna hävdar att det är en ideologisk strävan att avreglera elmarknaden. I så måtto kan jag hålla med. Vi är nämligen fast övertygade om att avreglerade marknader fungerar effektivare än reglerade. Så enkelt är det. Socialdemokraterna hävdar att man inom EU går mycket långsammare fram än som sker i Sverige. Men rörelseriktningen är given. Det går mot en avreglering. Socialdemokraterna hävdar att energi och miljöfrågorna inte berörs särskilt mycket i propositionen. Det är fel. Konsekvenserna har utretts mycket ingående av forskningsgruppen för miljöstrategiska studier vid FOA. Man säger att en faktor i positiv riktning för miljön är just att kundernas inflytande på en avreglerad marknad kommer att öka. Därmed får kunderna möjligheter att påverka i riktning mot en betydligt miljövänligare situation. I alla avseenden blir vi mera flexibla på en större marknad än om vi låser oss till Sverige. Vi blir även mindre sårbara. På det sättet frigör man sig också från de nackdelar som det innebär att låsa sig till Sverige, där Vattenfall är en dominerande aktör vid sidan av Sydkraft. Inte minst i södra Sverige ser man fördelar där effektbalansen emellanåt varit ansträngd. Baltic Cable är enligt min mening en garanti och en trygghet för Sydkrafts kunder och för konsumenterna i södra Sverige. En avreglering av elmarknaden leder nog också till att vi framöver investerar i mindre anläggningar, inte i större. Flexibiliteten kommer att öka. Kombinationen av en ökad marknadsrisk och ett ökat beroende av kapitalmarknaden kommer att styra investeringarna mot mindre anläggningar och en mindre kapitalintensiv teknik. Jag är övertygad om, och det är nog ganska lätt att inse, att den framtida forskningen och den tekniska utvecklingen också kommer att påverkas av en avreglering. Vi har väl varit benägna att tänka i stort när det gäller att ersätta kärnkraften. Men mycket talar för att vi ganska snart möter ett nytänkande som i sin tur leder fram till att det är bättre att koppla samman den svenska kärnkraften med ett säkerhetstänkande än med en årtalsexercis. Det ger oss möjligheter att mera tekniskt utveckla små kompletterande anläggningar allteftersom vi behöver nya tillskott av elproduktion. Herr talman! Det är värt att notera att Socialdemokraterna i ett särskilt yttrande i det betänkande som vi nyss diskuterade säger: ''Utan ett sådant brott mot överenskommelsen'' -- ''hade vi varit beredda att söka nå fram till en uppgörelse över blockgränserna vad gäller förslaget om avreglering av elmarknaden.'' Därför är det en aning förvånande att Reynoldh Furustrand radar upp en massa problem inför den här avregleringen. Om vi hade kunnat hålla fast vid Socialdemokraterna ha ställt sig bakom förslaget om en avreglering av elmarknaden. Det intressanta i den här situationen är att ge marknaden och aktörerna en klar signal om framtiden. Därför tror jag att det är rätt värdefullt om i synnerhet Socialdemokraterna ger en betydligt klarare signal om framtiden än vad Reynoldh Furustrand har gjort. Inget parti här motsätter sig ju att vi ytterligare analyserar de problem som skulle kunna uppstå när det gäller glesbygden. Inget parti åstundar en sämre situation för glesbygden jämfört med tätorterna. Jag tror att en avreglerad elmarknad, en annan struktur på distributionsföretagen och en betydligt större effektivitet kommer att leda till lägre priser inte bara för tätorter utan också för glesbygd. Den energikommission som vi har varit överens om kommer, såvitt jag förstår, att tillsättas mycket snabbt. Den kommer inte att driva i långbänk särskilt många av de frågor som Reynoldh Furustrand tar upp. Redan innan året är slut kommer den här kommissionen att ganska klart ha analyserat situationen för glesbygden. Kommissionen kommer också att kunna ge svar när det gäller eventuella funderingar kring utlandsförbindelserna och elen och kring frågor av annat slag -- inte minst gäller det då investeringar i nya anläggningar. Därför tycker jag att vi med en energikommission och ett gott samarbete skulle kunna ge marknaden en klar signal om att vi från den 1 januari 1995 kommer att ha en avreglerad marknad som även Socialdemokraterna ställer upp på.
Herr talman! Det är inte till stor nytta att jag och Per-Richard Molén har någon större partipolitisk debatt om huruvida vi inte ville ställa upp i de förberedande samtalen om den proposition som regeringen lade fram. Man skulle kunna säga att det var något av att bjuda in med armbågen och att be oss ta repet med till galgbacken -- det var väl redan bestämt hur riktlinjerna för det här arbetet skulle se ut. Vilket svar ger Per-Richard Molén de oroliga människor som bor i hans egen bygd, ute på landsorten, när de vill tillförsäkra sig tillgång till energi som är säker och som man får till låga priser? Kan Per-Richard Molén garantera att de här människorna, om vi har en avreglerad elmarknad med starka privata aktörer, kommer att befinna sig i precis samma situation som den vi i dag har? Det är den frågan som människor ställer sig, och de har rätt att få svar på den frågan, Per-Richard Molén. Vi såg att regeringen höll på med att förbereda en privatisering av hela denna marknad. Jag sade tidigare i mitt inlägg att vi inte är främmande för en avreglering, om avregleringen har till syfte att tjäna konsumenter, producenter och samhälle. Men syftet är uppenbart något annat, Per-Richard Molén. Svara på den frågan! Det är den Per-Richard
Herr talman! Om jag var övertygad om att den här avregleringen skulle leda till högre elpriser, inte bara i min egen valkrets utan i Sverige i övrigt, skulle jag naturligtvis vara betydligt mer tveksam. Nu vet jag och erfarenheten inte minst från Storbritannien visar att man har uppnått en lång rad effekter som bidragit till att kundernas intresse på ett bra sätt har tillgodosetts. Lika positiva erfarenheter har man fått från avregleringen av elmarknaden i Norge. Vi skall inte glömma bort att i samband med att vi fattar beslutet om avreglering tillskapas en ny myndighet, nämligen nätmyndigheten, som kommer att ha till uppgift att se till att distributionskostnaderna ligger på en rimlig nivå. Oberoende av om det blir en privatisering av Vattenfall eller inte kommer nätmyndighetens och statens möjligheter att påverka elmarknaden att vara utomordentliga. Därför tycker jag att majoriteten och även den socialdemokratiska oppositionen med lugn förtröstan skulle kunna låta den här marknaden börja arbeta från den 1 januari. Nätmyndigheten, skatteinstrumenten och en hel del andra saker finns fortfarande kvar. Med dem har vi möjligheter att tillgodose de olika intressen som kan uppstå om det skulle bli någon typ av imperfektion i övergången från den reglerade marknaden till den mer avreglerade. Jag tycker att det finns all anledning för oss att se mycket positivt på detta.
Herr talman! Det råder något delade meningar om huruvida alla odelat har fått fördelar av det som har hänt både i Storbritannien och i Norge. Vi i näringsutskottet hade förmånen att besöka Norge förra året och diskutera den avreglerade elmarknaden. Det är sannolikt för tidigt att redan nu uttala sig i så positiva ordalag som Per-Richard Låt mig återge vad den norske ordföranden i energi och näringsutskottet sade som svar på den direkta frågan: Har det blivit bättre för konsumenterna? -- Man skall nog vara litet försiktig när man skall släppa ut de vackra burfåglarna. De är mycket svåra att fånga in. Det vi noterar är att regeringen nu vill släppa denna vackra burfågel som Vattenfall faktiskt är, ett mycket vinstrikt statligt bolag, till den privata marknaden. Det är ingen garanti för att vi som konsumenter får billigare el eller att man producerar elen effektivare. Det är verkligheten, Varför kunde man inte ha lyft in och belyst dessa frågor i kommissionen? Blir det effektivare, blir det billigare, blir det bättre för konsumenter, producenter och samhälle? Det är det ni har nekat oss att få med.
Herr talman! Socialdemokraterna inbjöds under flera månader att följa och påverka framtagandet av den här propositionen. Men man deltog inte. I dag tar man upp detta till en ny debatt. Vi har från majoritetens sida gått Socialdemokraterna till mötes genom att tillsätta en energikommission som i första hand får till uppgift att studera glesbygden och de speciella situationer som finns där. Sedan skall vi titta på alla de andra delarna. Jag tycker på något sätt att Socialdemokraterna har fått väldigt mycket av sina intressen tillgodosedda, trots att de surade och inte deltog i förberedelsearbetet. På det sättet skulle vi kunna slippa mycket av sura miner i en sådan här situation.
Herr talman! I samband med propositionen läste jag mycket noga igenom hur experter såg på avregleringen. SNS har gjort en sammanställning där svenska experter på området har gått igenom de internationella elmarknaderna. Jag talade om det i mitt anförande. Man beskriver -- jag tycker att detta måste understrykas -- det svenska systemet som det troligen bästa i världen. Det är det billigaste för kunder och konsumenter, det mest effektiva, det säkraste, det mest jämlika. Det är alltså det som Per-Richard Molén och regeringen vill lämna. Jag kan förstå om man vill lämna ett system som är ineffektivt, kostsamt och osäkert, om man gör det för någonting som man vet är bättre. Men här är det dessutom så att man inte vet om en avreglerad marknad blir bättre. Man vet väldigt litet om en avreglerad marknad. Det finns inga erfarenheter mer än, och det tog Per-Richard Molén upp, att Västeuropa har utvecklats ekonomiskt bättre än Östeuropa under efterkrigstiden. Det håller jag med om. Så är det. Men jag har litet svårt att se den direkta kopplingen till avregleringen av svensk elmarknad. Faktiskt är det på den nivån som avregleringsförespråkare i SNS-boken också resonerar. De gissar att detta är bra, men de vet inte. Erfarenheterna från England finns inte, erfarenheterna från Norge finns inte heller, dvs. avregleringen har inte stabiliserat sig så att man kan dra några slutsatser. Vi kan se litet grand av de effekter som förväntningarna på en avreglering har lett till i Sverige. Vi har fått en ökad koncentration på producentsidan. Stora producenter har köpt upp mindre producenter, och vi har fått en oligopolliknande situation. Marknaden domineras av ett fåtal mycket starka aktörer, och jag förutsäger att koncentrationen kommer att fortsätta. Aktörerna gör sitt för att upphäva konkurrens. Per-Richard Molén förutspådde samma utveckling på distributionssidan, alltså en ökad koncentration för att motverka konkurrensen. Jag frågar: Är inte Per-Richard Molén och regeringen oroliga för att ge sig ut på de här okända vattnen och lämna någonting som är garanterat bra?
Herr talman! Om inte Christofer Columbus hade gett sig ut och seglat åt väster på okända vatten hade vi kanske inte upptäckt Amerika heller. Ibland måste man ge sig ut på litet mer okända vatten för att på något sätt upptäcka fördelarna med vad det kan erbjuda. Den internationella elmarknaden tyder på att en avreglering har sina fördelar.

På det sättet får vi möjligheter att i betydligt lugnare takt komplettera vår elproduktion än vi kanske skulle göra om vi var helt isolerade med ett bibehållet system. Distributionen kommer att förbilligas. Det framgår klart av regeringens proposition. Många av de kommunala distributionsföretagen på elsidan har finansierat en del av vanlig ordinarie kommunal verksamhet. När energiplaneringen drogs i gång för några år sedan såg man hur sysselsättningen ökade i distributionsföretag. Här kommer mycket att skäras bort. Distributionen kommer att förbilligas. Mycket av det kommer nätmyndigheterna att bidra till. Det gör att vi kan gå en avreglering till mötes med gott humör, till de enskilda konsumenternas stora förnöjelse i form av säkrare elförsörjning och lägre priser.
Herr talman! Jag har absolut ingenting emot upptäckarglädjen. Men jag tycker inte att vi skall låta den svenska elmarknaden och elförsörjningen styras av Per-Richard Moléns eller regeringens upptäckarglädje. Jag vill påpeka för Per-Richard Molén att Columbus seglade ut för att komma till Indien, inte Amerika. Visserligen upptäckte han Amerika, men det visar hur vanskligt det kan vara. Det skall man ha som ledstjärna om man skall avreglera elmarknaden. När det gäller upptäckarglädjen är inte Per-Richard Molén riktigt konsekvent heller. Jag kan inte tänka mig hans repliker nu in den föregående debatten, som handlade om avveckling av kärnkraften. Där skall man vara väldigt försiktig och rädd om det man har, även om det är farligt och även om man inte är så bra på att leverera varan. Jag tycker att detta tyder på behovet av ett regeringsskifte -- nya personer vid rodret.
Herr talman! Jag skulle med mycket stort nöje ta med mig Rolf L Nilson i båten och fara ut på okända farvatten. Om vi sedan upptäcker Indien eller Amerika spelar ingen roll, men jag tror att vi skulle ha väldigt stort nöje av resan. Vi skulle även kunna se de fördelar som det innebär att upptäcka någonting nytt i stället för att skärma av sig genom att stanna i ett enda litet land.

Herr talman! Vi har i Sverige i drygt ett halvt sekel levt under förmynderi av ideologiska skäl. Nu är vi på väg in i ett samhälle, där miljöskäl skapar förmynderi. Regeringen använder miljön som förevändning i många frågor, t.ex. smygskattehöjningar och, som i det här fallet, regler för att komma åt buskörning med snöskoter. Vi i Ny demokrati ser med oro på utvecklingen och anser att miljöförslagen bör inriktas på att förbättra miljön och inte på att försämra människors handlingsfrihet. Enligt betänkande JoU21 avser man att föra in ytterligare generella begränsningar i nyttjandet av snöskoter i fjällområden. Om man i fjällvärlden har problem med snöskoterkörning anser vi i Ny demokrati att de berörda kommunerna själva måste få fatta beslut om åtgärder, så att erforderlig hänsyn tas till lokalbefolkningen. Genom skoterföreningar kan man också nå bättre resultat när det gäller att motverka buskörningen. Den vägen är bättre att gå. För att komma åt bullerproblemet bör man ställa långsiktiga krav på skoterfabrikanterna att producera mer lågbullrande skotrar. Att sedan införa hastighetsbegränsningar för skoterkörning i fjällvärlden förefaller orimligt. Vad håller vi på med i Sveriges riksdag? Skapar vi regler för skapandets egenvärde? Alla måste väl inse att bristande övervakning enbart blir ett hinder för den yrkesverksamma och att de som buskör kommer att strunta i reglerna. Vi ser ju samma fenomen på våra vägar, där buskörarna inte tar hänsyn hastighetsbegränsningarna. Därför menar vi att det här blir samma sak. Ny demokrati anser att John Anderssons spegling av problemet i motion Jo54 präglas av sunt förnuft och insikt i verkligheten, varför vi stöder dess innehåll. Jag tänker avsluta med att citera en mening i John Anderssons motion som kan fungera som en inramning av innehållet i betänkandet: ''Vi som bor i den nordliga delen av landet har många och långa erfarenheter av den omtänksamhet som människor och myndigheter i andra delar av landet stundom visar oss.'' Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I min hemkommun Älvdalen finns det ungefär en snöskoter i vartannat hushåll. Likartat förhållande råder i övriga fjäll och inlandskommuner norr om Dalälven. Snöskotern är litet av vad fritidsbåten är för kustborna. Det betyder att man så nära brukarna som möjligt måste utforma de regler som skall gälla för att de skall upplevas som meningsfulla och för att därmed få till stånd ett ''klimat'' för efterlevnaden. Vad som något förvånar mig är att utskottet så litet nämner fritidsbåtsbekymren i skärgårdarna. Jag menar att förhållandena i något avseende kan anses likvärdiga. Herr talman! Enligt utskottets synsätt skall länsstyrelsen i bl.a. Kopparbergs län ges uppdraget att utarbeta förslag om kanalisering av snöskotertrafik i syfte att minska bullerstörningarna i fjällområdena. Om kommunerna ålagts detta uppdrag, skulle efterlevnaden av reglerna bli mycket större. Kommuninvånarna har ju aktivt varit med och arbetat fram såväl skoterlederna som regelverket runt dessa. Jag vill med detta ha sagt att det är oklokt att lägga ut detta uppdrag på länsstyrelserna. Länsstyrelserna skulle i stället kunna vara en resurs för kommunerna i likhet med vad vi motionärer framhållit i vår motion Jo57, till vilken jag nu yrkar bifall. Vi hävdar i motionen att kommunerna skall samråda med länsstyrelsen inför fastställandet av regler för skotertrafiken m.m. i stället för det omvända förhållandet. Herr talman! Jag vill också påpeka att man genom utskottets betänkande försvårar för lokalbefolkningen att hitta en instans på regional nivå att klaga hos vid eventuella tvister i samband med reglering av skotertrafiken. Här vore länsstyrelsen, enligt mitt tycke, det naturliga besvärsorganet. Herr talman!

Översiktsplanen har här en viktig samordnande roll genom sin möjlighet att åskådliggöra hur samspelet mellan olika verksamheter kan utvecklas på ett sätt som medverkar till minskat buller och som i övrigt är lämpligt i ett långsiktigt perspektiv. Det är därför angeläget att bullerproblemen belyses i kommunernas översiktliga planering och i åtgärdsprogram på miljöområdet.'' Herr talman! Jag skulle vilja fråga utskottets företrädare: Vad är orsaken till att kommunerna diskvalificeras att göra de bedömningar som behövs angående s.k. vissa fritidsmiljöer? Är detta beslut av tillfällig natur, eller menar man att kommunerna själva är kapabla att göra bedömningar efter det att Boverket har sagt sitt i frågan? Enligt regeringens skrivelse skall Boverket utarbeta anvisningar för ett sådant arbete, men nu är det länsstyrelserna som skall göra jobbet. På något vis är detta förfaringssätt att likna vid att baka och sedan plötsligt komma på att man har glömt jästen. Det här leder till ett snarlikt resultat. Jag tycker att det nu föreslagna förfarandet är alltför myndighetsstyrt. Risken är stor att det blir ett dåligt förankrat myndighetsförslag som inte får tillräcklig förståelse från de lokalt boende i fjällområdena. Detta leder förmodligen till dålig efterlevnad. Kommunerna bör redan nu få ansvaret i denna fråga. Visserligen säger man i utskottet att man delar motionärernas uppfattning att det skall finnas samråd. Men man ger inte regeringen till känna att detta är väldigt viktigt. Därför vet man inte vad som gäller i sakfrågan. Jag är orolig för att det så småningom kommer ett myndighetsstyrt förslag. När vi här i riksdagen inför onödiga nya regler för den stora befolkningen som använder skoter som fritidsredskap och arbetsredskap, anser nog många att vi petar i sådant som vi inte skall lägga för stor vikt vid. Det vore bättre att utarbeta regler som lokalbefolkningen kunde acceptera och följa på ett bra sätt. Befolkningen i fjälltrakterna tycker inte att man skall fara fram som vildar i terrängen. Den vill ha en sansad och bra reglerad trafik, som man tar hänsyn till om man har fått vara med och påverka reglerna.

Herr talman! Max Montalvo har redan citerat en mening ur min motion. Jag ber självfallet att få instämma i det som han sade. Sådan omtänksamhet som omnämndes brukar regering och riksdag ibland ge uttryck för. Den här omtänksamheten har bl.a. medfört att vi har fått stora reservat och fredade områden där ingen eller ringa verksamhet får ske. Det finns kommuner som har 60 % av sin areal under någon form av skydd. Undra sedan på att många människor i dessa regioner upplever sin tillvaro som att leva under ett förmyndarskap! Det är bara i ett avseende som berörda makthavare har bortsett från det skyddsvärda, nämligen då det gällde att bygga ut och tillgodogöra sig den norrländska vattenkraften. I en skrivelse till riksdagen har regeringen redovisat vilka åtgärder som kan tänkas vidtas för att begränsa buller i värdefulla natur och rekreationsområden. De åtgärder som övervägs är bl.a. begränsningar för trafik med snöskoter och flyg i fjällområden. Det finns en rad utredningar om snöskotern. Det finns en uppsjö av alla slags påhitt och restriktioner som kan tänkas vidtas. Här ges andra signaler när det gäller snöskotrar än när det t.ex. handlade om båtregistret. Båtregistret avskaffades därför att det innebar intrång i den personliga integriteten. Även i den här skrivelsen är det ett varsamt tassande i fråga om båttrafiken i skärgårdarna. Snöskotrarna är redan registrerade. Vad man nu yrar om är att numret skall gjutas fast i drivmattan. Det talas om förarlicens osv. I det här fallet finns det tydligen inga farhågor för att den personliga integriteten kränks. I skrivelsen sägs det att målsättningen för de åtgärder som bör vidtas är att finna en bra avvägning mellan intresset av att vistas ute i naturen, utan störande buller, och intresset av att angelägen trafik får förekomma. Bl.a nämns snöskoterns stora betydelse för lokalbefolkningen. Detta understryks också i utskottsbetänkandet. Men kan man lita på detta? Trots detta tal om att hänsyn skall tas till lokalbefolkningen finns det uppenbara risker för att det blir just dessa människor som blir lidande om nya förbud och restriktioner införs. Jag menar att det tvärtom borde lättas på vissa restriktioner, t.ex. på det skoterförbud som råder i fjällområdena, både permanent och vid vissa tider. Många vidriga tjuvjakter och förföljelser av våra fridlysta djur skulle inte kunna pågå i samma omfattning om man släppte in allmänheten i fjällområdena. Skotertrafik i sig på särskilda leder och i särskilda områden oroar inga vilda djur eller renar. Det vet varenda människa som färdas med snöskoter. Det är bara när man förföljer djur som ofredande sker. Jag hävdar bestämt att lokalbefolkningen både är vuxen nog och har de kunskaper som erfordras för att färdas med skoter, utan att varken störa vilt eller förorsaka andra olägenheter. Det finns många frågeställnigar på det här området. Hur är det egentligen tänkt att människor skall kunna besöka avlägsna områden utan att använda skoter eller flyg? De rekreationsområden som den stora allmänheten vistas i ligger i anslutning till samhällen med skidbackar och andra anläggningar. Det här förslaget är som ett skott skjutet från höften. Det kommer att missa sitt mål. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag skall inte fresta kammarens tålamod med att yrka bifall till min motion, eftersom utskottet i stort sett är enigt. Jag kan emellertid konstatera att utskottet har gjort det ungefär lika lätt för sig som regeringen. Man skjuter alla de viktiga frågorna kring snöskoterhanteringen framför sig. Under de senaste åren har vi fått ett antal statliga utredningsrapporter, bl.a. från Rikspolisstyrelsen, som tar upp frågorna om snöskoterkörningen. Det är intressant att konstatera att alla dessa rapporter pekar åt samma håll. Man talar om behovet av hastighetsbegränsningar, både generella och selektiva i särskilt känsliga områden. Det talas om behovet av förarutbildning och förarbevis och om körkortskrav och licens för att man skall få köra skoter i naturområden. I Rikspolisstyrelsens rapport från förra året framhålls också behovet av märkning av drivmattorna för att man skall kunna spåra förare som ägnar sig åt buskörning eller som på andra sätt överskrider de regler som har satts upp. Regeringen och utskottet hänvisar nu till att man kommer att återkomma efter det att man har berett de senaste utredningarna som snart har remissbehandlats. Det är litet märkligt att man hanterar snöskoterfrågorna på detta sätt. Man behandlar ett antal bitar var för sig. Jag har en känsla av att man gör det litet grand för att vinna tid. Nu har vi kommit in en bit på våren. Upprördheten över buskörning och sådant minskar ju i takt med att snön smälter. Debatten blir aktuell först framåt årsskiftet när det är rejält med snö. Jag har lyssnat till tre talare före mig i debatten. De företrädde folkdjupet -- åtminstone framställdes det så. Jag vill något nyansera bilden när det gäller snöskoterhanteringen. Det är ett tilltagande problem med buskörning och liknande. Framför allt är det naturligtvis ett problem för lokalbefolkningen, vilket har framförts av flera talare. Men det är ett problem som också förorsakas av lokalbefolkningen. Buskörning är inte enbart ett resultat av turister som kommer långväga ifrån. I det avseendet vänder jag mig mot beskrivningen i flera av motionerna med anledning av skrivelsen. Varför kan man då inte tänka sig en hastighetsbegränsning? Varför har regeringen inte vågat sig på detta? Det finns ju utredningsförslag som har remissbehandlats. Såvitt jag förstår har förslagen om hastighetsbegränsning tillstyrkts av i princip samtliga länsstyrelser i de berörda områdena norr om Dalälven. Regeringen tvekar. Man talar om att det finns problem med att övervaka hastighetsbegränsningen. Det finns det naturligtvis också på många andra områden, men det är inget skäl för att inte ingripa mot för höga hastigheter. Om man inför någon form av hastighetsbegränsning har man också möjlighet att via besiktning och ingrepp när det gäller motorprestanda o.d. hålla hastigheterna på en rimlig nivå. Varför går det inte att på samma sätt som när det gäller biltrafik ha en förarutbildning som leder fram till någon form av bevis för att man är lämpad att framföra snöskoter? Hemma i Hälsingland vet jag att åtskilliga skoterföreningar skulle välkomna någonting sådant, eftersom det skulle göra det betydligt lättare för dem att nå de människor som i dag lokalt ägnar sig åt buskörning. Motionärerna, och även de föregående talarna, har sagt att detta är någonting som skall hanteras lokalt. Uppenbarligen är man inte nöjd med den fokusering som regeringen gör på länsstyrelserna. Jag tror att man i detta avseende på sätt och vis talar för folkdjupet. Det finns nämligen en massiv opinion på de flesta håll i Norrland för att man inte skall ingripa med regler när det gäller skoterhanteringen. På samma sätt tror jag att det skulle finnas en lokal opinion även när det gäller ingrepp mot andra former av motorfordonsframförande. Det är ganska intressant att göra en jämförelse. Under de senaste åren har vi diskuterat vattenskotrar. Det finns än så länge inte någon större grupp lokalt som ägnar sig åt detta. Det finns ingen stark opinion. Därför är man lokalt mycket snabb med att ingripa med t.ex. olika förbud. När det gäller snöskotrarna, som är utbredda norr om Dalälven, är man väldigt rädd. Jag tror att det är oerhört viktigt att man kommer till rätta med det här. Skälet till att jag tycker det är att nyttotrafiken och den seriösa fritidstrafiken, som jag tror att vi alla är angelägna om att slå vakt om, hotas om vi inte vidtar åtgärder. Buskörningen tilltar, och det sker allt fler olyckor med dödlig utgång. Snöskotern spelar en mycket viktig roll norr om Dalälven i Sverige. Det är för att skydda den som vi behöver regler. Man skall inte ingripa mot dem som sköter detta snyggt utan mot dem som inte sköter sig.

Fru talman! Detta var en lektion i att tro på regler, till reglers förbannelse, om man säger så, Lennart Jag undrar om Lennart Rohdin tror att detta över huvud taget skulle ha någon effekt på dem som buskör. Det är helt och hållet ett slag i luften. Vem som helst inser att dessa personer inte följer regler. I så fall hade de inte hållit på med buskörning. Man kommer inte åt dem den vägen. Det enda man gör är att se till att de vanliga människorna, som behöver sina skotrar, drabbas av restriktioner och får problem i sin vardag. Jag förstår inte alls det här resonemanget. Lennart Rohdin talar om restriktioner vad gäller storleken på motorerna. Då kommer man in på fusket. Det här bär åt skogen, precis på samma sätt som det har gjort inom bilvärlden. Detta är helt fel metod. Jag tror att man måste gå en annan väg. Via motorklubbar, skoterklubbar osv. skall förarna få förståelse för de värden som de skall bevara och vara rädda om. Jag tror att det är den enda vägen att gå. Den andra vägen håller inte.
Fru talman! Med tanke på den grundinställning som Max Montalvo har förvånar mig hans åsikt inte på något sätt. Den representerar förmodligen Ny demokratis syn. I princip har man naturligtvis samma uppfattning även när det gäller andra typer av motorfordon. Jag tror dock att denna åsikt huvudsakligen begränsar sig till Ny demokrati. Jag tror inte att de åtgärder som jag har efterfrågat i min motion innebär några allvarliga restriktioner för de många seriösa nyttjarna av snöskotrar. Jag tror inte att äldre människor som ger sig i väg ut för att fiska, som åker till sina stugor i fjällvärlden eller i hälsingeskogarna, där jag bor, behöver snöskotrar som dundrar fram i 120 kilometer i timmen. Det är ingen restriktion. Bara de som ägnar sig åt buskörning på ett sätt som inte är till gagn för vare sig medmänniskor eller naturen är intresserade av att kunna fara fram i de här hastigheterna. Som jag sade i mitt inlägg har företrädare för skoterföreningar sagt mig att man där har intresse av det som Max Montalvo talade om, nämligen mer utbildning och information. Men hur når man dem som har största behovet? Inte genom frivillig information, där man ställer upp om man är intresserad, utan genom någon form av obligatorisk förarutbildning med efterkommande förarbevis. Den restriktionen försvårar på intet sätt tillvaron för de seriösa nyttjarna, men den underlättar att nå de många som i dag ägnar sig åt buskörning.
Fru talman! Det var ett trevligt påhopp från Lennart Rohdin på Ny demokrati och vår inställning! Visserligen hade jag kunnat vänta mig något sådant från en folkpartist, så det kanske inte är så mycket att säga om. Vi företräder våra väljare, och de tror jag inte är ett dugg intresserade av en massa regler som bara drabbar dem som sköter sig. De andra når man inte ändå. Jag tror att detta bara innebär att man inför regler för att ha gjort någonting här i kammaren för att stilla sitt samvete. Det är så jag upplever det. Det ruskiga i sammanhanget är att det inte blir någonting annat än en massa regelproblem. Jag har inte haft någonting emot att införa körkort för den här gruppen, det kan vara en naturlig sak. Men det stävjar ju inte buskörningen.
Fru talman! Förarbevis var en av de två saker jag yrkade i min motion, men inte här i kammaren. Det är en viktig del. Jag tror att det kan finnas de som politiskt företräder även dem som buskör. De är ju inte så få, vilket vi kan konstatera som bor norr om Dalälven, långt utanför fjällområdena. Vi kan konstatera allt fler olyckor, även med dödlig utgång. Vi kan konstatera att man buskör även i tätortsområden, brakar i höga hastigheter genom trädgårdar. Man stör äldre och sjuka människor som bor på vårdhem och liknande. Vi har på sistone kunnat konstatera att man är totalt hänsynslös när man brakar igenom inhägnader och liknande så att ridhästar kommer loss och ger sig ut på järnvägsspår. Polisen står helt utan möjligheter att ingripa. Det finns inga regler. Det är ju för detta som vi har regler och lagar i vårt samhälle. Inte för att vi tror att vi kan komma åt alla eller omvända alla som har en annan attityd till sina medmänniskor, men för att också ge möjligheter för myndigheterna att ingripa mot de övergrepp och missbruk som förekommer.
Fru talman! När Lennart Rohdin påstår att det är en stor andel lokalbefolkning som utför den här buskörningen vill jag fråga vad han egentligen har för belägg för att den är så stor som han vill hävda. Jag vill hävda att man kan komma till rätta med en stor del av den buskörning som förekommer. Jag skall också erkänna att den finns. Men hur stor andel av hushållen norr om Dalälven, i fjällkedjan och inlandet äger en snöskoter? Det kan inte bli så stor andel av det totala antalet skoteråkare som utför den buskörning man talar om. Jag tror man skulle få ett bättre övervakningssystem om man verkligen lokalt fick möjlighet att utarbea reglerna. Ortsbefolkningen vill inte alls ha någon buskörning som det talas om som så allvarlig. Jag hävdar hela tiden att kommunernas roll måste vara helt avgörande. De måste i sin översiktsplanering och annat få möjligheten att agera i de här frågorna. Så länge man inte lägger ner detta på den lokala nivån tror jag inte man kommer till rätta med de eventuella avarter som finns. Detta är ett bekymmer som jag tycker är svårt. I EU-sammanhang säger man att besluten skall fattas så nära dem som är berörda som möjligt. Varför kan man inte tillämpa detta även innan vi har blivit medlemmar i EU? Jag tvivlar på att det blir bättre sedan om man inte ens nu visar den viljan här i kammaren. Själva övervakningen skulle må väl så bra av att man hade lokalt anpassade regler som också lokalbefolkningen tyckte var riktiga. Då skulle de mycket väl hjälpa till med att utföra den bevakning man talar om. Jag skulle också vilja rätta till mitt yrkande något. Det kanske är svårt att få riksdagen att fatta beslut om en ren ändring i lagstiftningen. Därför återtar jag mitt yrkande vad gäller punkterna 3 och 4, men yrkar fortfarande bifall till min motion Jo57, yrkandena 1 och 2.